Herr talman! Om man går alltför långt ned i fråga om antalet dagar, så kan det tänkas att någon dels har ett ordinarie arbete, dels arbetar extra på lördagar och söndagar och på så sätt får ytterligare semesterdagar utöver de 24 som arbetstagare vanligtvis har. I ett sådant fall blir det alltså två anställningar som båda kvalificerar för semester. På arbetsplatser där det inte finns någon riktig kontroll över tiderna, t.ex. inom skogsbruket, har parterna kommit överens om ett procenttillägg. Där finns ingen som helst begränsning, så nog går det att bemästra det här problemet genom direkta förhandlingar. Jag anser, som sagt, att det förhållandet måste beaktas att om man sträcker sig för långt ned så blir det dubbla kvalifikationer, och det är väl inte meningen.
Herr talman! Det är just det procenttillägg herr Dahlberg talade om som vi vill skall gälla i det här fallet.

Herr talman! Herr Levin har frågat om jag delar LO:s åsikt att företagsnedläggningar bör påskyndas. LO:s utredningsavdelning har i sin skrift om ekonomiska utsikter hösten 1969 hävdat den uppfattningen, att låglönesatsningen i årets avtalsrörelse innebär ett ökat tryck på lönsamhetssvaga branscher och företag. Det är väsentligt, säger man i detta sammanhang, att se till att nedläggningar kommer till stånd nu i högkonjunkturen, då det finns förutsättningar att placera om arbetskraft, och att de inte genom marginella lönsamhetsförbättringar också i dessa branscher kommer att uppskjutas till nästa lågkonjunktur och då öka de redan besvärliga sysselsättningsproblemen. Det finns skäl som talar för en sådan uppfattning, som den LO:s utredningsavdelning har gett uttryck för. Jag tycker dock inte att riksdagens frågestund är rätt forum för att närmare diskutera innehållet i olika skrifter.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Holmqvist för svaret på min fråga som han uppenbarligen anser att jag inte borde ha ställt. Eftersom enligt inrikesministern riksdagen inte är rätt forum för en diskussion av denna fråga skall jag också fatta mig mycket kort.

Den rekordhöga räntan och den genom tiderna kanske hårdaste kreditransoneringen har redan försatt många i stora svårigheter. LO-förslaget att man dessutom aktivt skulle verka för att utplåna svenska företag måste för de berörda komma som en ren chock, även om LO-skriften inte anger några direkta metoder för hur en sådan destruktiv verksamhet skulle bedrivas. Jag beklagar att inrikesministern åtminstone delvis tycks hysa samma åsikt som LO i förevarande fråga, nämligen att nedläggningen av svenska företag skall påskyndas samtidigt som myndigheterna är beredda att öppna portarna för hundratusentals utlänningar som kommer att förorsaka oss stora kostnader när det gäller att skaffa bostäder, att tillhandahålla social service och att anpassa dem till det svenska samhället över huvud taget.
Herr talman! Jag tycker att herr Levin har liksom missat poängen i mitt svar. LO har inte gjort något uttalande, utan herr Levin har läst en sats i en skrift som LO:s utredningsavdelning har gett ut. Det kan ju inte vara rimligt att av regeringen kräva besked om dess inställning till lösryckta meningar i tidskriftsuttalanden av olika slag. Det är fullständigt oriktigt att utgå från det. Det hela har inte heller haft den formen. Herr Levin bör vara medveten om att detta — såvitt jag förstår — inte är ett uttalande som Landsorganisationens beslutande myndighet gjort, vare sig genom sitt representantskap eller genom sitt sekretariat.
Herr talman! När Landsorganisationen på eget förlag ger ut en skrift finns det anledning att anta att dess innehåll är ett uttryck för vad man tänker inom Landsorganisationen. Med hänsyn till det nära sambandet mellan LO och regeringen är det berättigat att ställa frågan om svenska regeringen delar Landsorganisationens uppfattning. Herr Holmqvist, låt mig endast säga att jag anser att det under alla förhållanden är förkastligt att i ett gott samhället som det svenska aktivt stimulera nedläggning av företag och därmed friställa arbetskraft.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

I sitt betänkande skrev bevillningsutskottet: »Utskottet förordar således att tobaksbeskattningen i dess helhet blir föremål för förnyade överväganden och att resultatet härav föreläggs innevarande års höstsession.» Detta var alltså 1968. Nu närmar sig 1969 sitt slut utan att något förslag lagts fram till riksdagen. Det är anledningen till att jag ställt min fråga till finansministern. Det ser ut som om tobaksbeskattningen var en hård nöt att knäcka för finansministern. Våren 1967 anförde bevililningsutskottet att det var önskvärt att tobaksbeskattningen utformades efter i förväg prövade principer om hur skattebelastningen borde fördelas mellan olika varugrupper. Utskottet framhöll att frågan borde bli föremål för prövning snarast möjligt i hela sin vidd. Med anledning därav uppdrog finansministern åt kontrollstyrelsen att göra en ut redning. När den utredningen lades fram visade det sig emellertid att den inte tagit upp frågan om fördelning av skatten mellan olika varugrupper. Förra året uttalade sig bevillningsutskottet — för all del mycket försiktigt — om riktlinjerna för en fortsatt översyn av tobaksbeskattningen i samband med begäran om en utredning. Det borde övervägas, enligt utskottets mening, om man kunde slopa de nuvarande skatteklasserna och genomföra en kontinuerlig beskattning, antingen efter vikt eller efter volym, för att på det sättet komma ifrån tröskelproblemen. Efter 1968 års beslut tillsatte finansministern en ny utredning, som framlade sitt förslag i november 1968. Det är uppenbart att remissbehandlingen av utredningens förslag har berett finansministern bekymmer. Av allt att döma är det mycket svårt att finna ett skattesystem som tillgodoser alla rättvisekrav och samtidigt är något så när lätt att tillämpa, särskilt som de företag som är verksamma inom tobaksbranschen har lagt upp sin produktion och försäljning med hänsyn till det nuvarande skattesystemet och är känsliga för förändringar som kan vara ogynnsamma för dem. Som bekant domineras tobaksbranschen av det statliga företaget. Jag säger inte detta som någon kritik, och det innebär inte någon antydan om att tobaksbolagets intressen på något obehörigt sätt skulle ha spelat in. Men det är fullkomligt självklart att beskattningen, när det gäller en vara med så hög skattebelastning det här är fråga om, högst väsentligt påverkar branschens intressen. Med tanke på det statliga företagets stora marknadsandel är det angeläget att staten utövar sin beskattningsmakt på detta känsliga område på sådant sätt att beskattningens konkurrensneutralitet inte kan ifrågasättas. Finansministern kan ha goda skäl att skjuta upp frågan, men kvar står det faktum att bevillningsutskottet begärt ett förslag till 1968 års höstriksdag och att finansminsitern — ännu ett år senare när 1969 års höstriksdag står inför sitt slut — inte vill uttala sig om när riksdagen kan vänta det begärda förslaget.

Jag finner det litet förvånande att finansministern nu säger att det inte är några svårigheter för enade med att utforma beskattningen men att det i dag inte föreligger samma intresse för en ändrad beskattning på grund av — såvitt jag förstår — att Tobaksbolaget numera inte är utsatt för samma konkurrens som vid det tidigare tillfället. Kvar står dock att riksdagen har uttalat en önskan om att få ett förslag i detta ärende, och jag tycker att hänsynen till riksdagen borde leda till att finansministern på något sätt redovisade detta för riksdagen och inte bara tiger ihjäl frågan.

Herr talman! Herr Blomquist har frågat om jag övervägt några initiativ i anledning av den s.k. sniffningen av olika lösningsmedel, som i några fall den senaste tiden lett till unga människors död. När sniffningen fick spridning i vårt land i slutet på 1950-talet, var det mest thinner som användes. Med anledning härav infördes år 1961 ett förbud att till den som inte fyllt 18 år sälja thinner eller förtunning, som innehåller vissa angivna beståndsdelar. Olika flyktiga lösningsämnen, som används i berusningssyfte, har en vidsträckt praktisk användning både på arbetsplatser och i hemmen. Med hänsyn härtill har det hittills inte ansetts praktiskt genomförbart att införa ytterligare restriktioner i fråga om försäljningen i detaljhandelsledet. Försäljning till missbrukare har man i stället sökt stävja genom frivilliga åtgärder från handelns sida. Sålunda har Sveriges Färghandlares riksförbund uppmanat sina medlemmar att iaktta största möjliga försiktighet vid försäljning av trikloretylen, så att detta ämne inte säljs till personer som kan misstänkas för att vilja använda varan i berusningssyfte. Vidare har rekommenderats att trikoretylen och trihaltiga fläckurtagningsmedel inte skall säljas genom självbetjäning utan endast genom manuell expediering. De lämpligaste åtgärderna för att förhindra sniffning hos ungdom är i många avseenden samma åtgärder som krävs för att förebygga andra ungdomsproblem. Här kan mycket vinnas genom ett intensivt samarbete mellan olika berörda myndigheter och med ungdomens egna organisationer. För att stimulera till ett sådant samarbete utfärdade Kungl. Maj:t under slutet av år 1968 ett cirkulär till socialstyrelsen och skolöverstyrelsen m.fl. myndigheter om intensifierat samarbete mellan barnaoch ungdomsvården samt skolan och ungdomsorganisationerna för att främja en gynnsam utveckling och goda uppväxtförhållanden i övrigt för barn och ungdom. Råd och anvisningar rörande samarbetet mellan dessa och andra organ håller f.n. på att utarbetas gemensamt av socialstyrelsen och skolöverstyrelsen. Sniffningsproblemet kommer därvid att ägnas särskild uppmärksamhet. Sniffningsmissbruket är föremål för behandling också inom narkomanvårdskommitteén. Kommittén väntas lägga fram förslag till samlade åtgärder mot missbruk av vissa rusgivande och beroendeframkallande medel i sitt nästa betänkande, vilket beräknas vara färdigt inom kort. I avvaktan härpå har jag inte funnit anledning att nu vidta några ytterligare särskilda åtgärder.

Herr talman! Statsrådet förstår varför jag har ställt frågan, förstår att här finns en oro hos de berörda myndigheterna och framför allt hos många föräldrar. De tragiska händelser som har inträffat skrämmer. Därför är jag tacksam för det utförliga svaret och dess innehåll. Det är riktigt, som fru Odhnoff antyder, att vi inte på en gång kan finna de radikala medel som får sniffningen att försvinna. Den hör utan tvivel ihop med det stora problemkomplex som omfattar olika former av missanpassning, narkotikabruk och barnoch ungdomskriminalitet. Här har vi bara att fortsätta att bygga ett samhälle som ger allt mindre anledning till att sådana problem uppkommer. Men även om vi inte kan komma åt roten till det onda omedelbart, måste vi göra allt för att stoppa och förebygga sniffningen. Det är vi skyldiga ungdomarna och deras föräldrar i första hand. Vi har, som statsrådet sade i sitt svar, sedan 1950-talet haft sniffningsepidemier bland yngre tonåringar, och de har kommit periodvis. För de flesta ungdomar är det fråga om ett tillfälligt missbruk, men somliga blir beroende av medlet och fortsätter under längre tid. Som bekant innebär sniffning att man inandas ånga från lättflyktiga lösningsmedel med ruseffekt på det centrala nervsystemet. Det var också riktigt som påpekades i svaret att thinnersniffningen för en del år sedan stoppades, men vi vet att viss thinnersniffning hela tiden har fö rekommit. Den senaste tiden har trikloretylen och solution som innehåller trikloretylen blivit populära som sniffningsmedel i vissa delar av landet. Jag är tacksam för vad statsrådet säger om de råd och anvisningar som vi har att vänta och för att dessa råd och anvisningar kommer att bli utfärdade gemensamt av socialstyrelsen och skolöverstyrelsen. Jag tycker att det är mycket värdefullt att på detta sätt ha manifesterat ett klart samarbete mellan dessa båda styrelser. Upplysningen om att narkomanvårdskommittén arbetar med sniffningsbruket är också mycket värdefull. Såsom jag ser det är en kontinuerlig upplysning i denna fråga A och O — upplysning till föräldrar och barn via skolstyrelserna, via de sociala nämnderna, via hälsovårdsnämnden. Jag vill tillägga att jag hoppas att socialstyrelsen fortsätter med de kontakter som den redan har med branschorganisationerna. Det är mycket viktigt. De har visat sig mycket förstående. Vi har också på det lokala planet mycket goda erfarenheter av tillmötesgående från affärsmännens sida. Man måste fortsätta med ett samarbete på just denna punkt. Om man kan komma vidare, t.ex. med en sådan upplysning på alla förpackningar att det klart framgår att innehållet är livsfarligt att inandas, så vore det något ati sträva efter.

Herr talman! Herr Lindblad har frågat mig om jag vill medverka till så dana bestämmelser att statliga företagsnämnder stimuleras till studieresor som kan ge ledamöter och suppleanter ökad kunskap om resp. verks eller företags förhållanden. Jag förutsätter att frågan avser företagsnämnderna inom statsförvaltningen. Allmänt vill jag framhålla att företagsnämndernas verksamhet har fått ökad betydelse genom de vidgade arbetsuppgifter och befogenheter som givits nämnderna genom de nya bestämmelserna i kungörelsen om företagsnämnder m.m. inom statsförvaltningen. Utbildningen av nämndledamöter är för närvarande intensiv. För att göra samarbetet mellan myndigheterna och de anställda ännu effektivare har inrättats ett centralt samarbetsråd för personalfrågor m.m. inom statsförvaltningen. Nämndverksamheten torde även stimuleras av den pågående debatten i frågor om företagsdemokrati och av den försöksverksamhet som initierats av delegationen för förvaltningsdemokrati. Jag anser mig kunna konstatera att aktiviteten inom företagsnämnderna under senare tid ökats på ett glädjande sätt. Enligt företagsnämndskungörelsen skall nämnd hålla ordinarie sammanträde minst en gång varje kalenderkvartal. I kungörelsen regleras vidare den ersättning som utgår till nämndledamot och suppleant som inträder i ledamots ställe. Bestämmelserna, som tillkommit efter överläggningar med de statsanställdas huvudorganisationer, innebär rätt till lön utan löneavdrag, dagarvode enligt kommittékungörelsen samt i förekommande fall resekostnadsersättning och traktamente som vid tjänsteresa. Vad särskilt gäller den av herr Lindblad upptagna frågan vill jag anföra följande. Var sammanträde skall äga rum anges inte i kungörelsen. Ingenting hindrar därför nämnd att sammanträda på annan plats än myndighetens centralort, om detta anses ändamålsenligt för nämndens verksamhet. Särskilt vid verk med regional eller lokal förvaltning kan det vara lämpligt att förlägga sammanträde till verkets skilda arbetsplatser för att därigenom bereda nämnden vidgad kännedom om förhållandena inom verket. Enligt min mening öppnar således de gällande bestämmelserna möjlighet till studieresor i det syfte som herr Lindblad avser.
Herr talman! Jag får tacka statsrådet för ett som jag tycker positivt besked om studieresor för företagsnämnderna, särskilt hans uttalande att det kan vara lämpligt för verk med regional eller lokal förvaltning att förlägga sina sammanträden till verkets skilda arbetsplatser. Bakgrunden till min fråga är att en verkschef resonerade på det sättet och ordnade en studieresa. Denna granskades av JO som fann dels att suppleanterna inte borde ha varit med på resan, dels att resan inte var motiverad. På den kritiken reagerade särskilt de fackliga organisationerna. Försvarstjänstemannen fann för sin del JO:s utslag oacceptabelt, i synnerhet som det kan bli prejudicerande. Det innebär, ansåg tidningen, »att ekonomiska bagateller får företräde framför faktisk företagsdemokrati. I så fall blir nämndavtalet inte värt det papper det står skrivet på. Vilken chef törs i fortsättningen ta något initiativ, om han riskerar att få en knäpp på näsan av JO? Utslaget kan sabotera hela samarbetstanken.» Jag finner statsrådets klargörande vara sådant att det inte längre bör råda någon tvekan för vare sig organisationer eller chefer i detta avseende. Av de statliga företagsnämndernas regler framgår att suppleanter inte kan få ersättning i samband med studieresor. Möjligen kan man hävda att om det gäller en studieresa i samband med att man håller ett sammanträde, så är det kanske ett större argument för att låta suppleanterna delta än vid ett sammanträde i hemorten. Det viktiga är emellertid att vi har fått ett klargörande, och jag ber än en gång att få tacka statsrådet för det.
Herr talman! Herr Lindblad och jag är ju i stort sett överens, och det skulle kanske inte finnas anledning för mig att tillägga något. Men eftersom herr Lindblad påpekade problemet med ersättning till suppleanterna vid studieresor så kanske ändå ytterligare ett tillrättaläggande på den punkten kan vara på sin plats. Jag håller med herr Lindblad om att det också kan vara önskvärt att suppleanterna i företagsnämnderna i möjligaste mån följer nämndverksamheten och sätter sig in i verkets förhållanden. Men det behöver inte betyda att suppleanterna är närvarande vid alla sammanträden eller deltar i alla studieresor. Suppleant bör enligt nämndsreglerna vara personlig ersättare. Det är väl då naturligt att en ordinarie ledamot informerar sin suppleant om åtminstone viktiga delar av verksamheten i nämnden och låter honom ta del av den dokumentation som deltagarna i en studieresa har fått. Man kan inte heller bortse från de svårigheter som kan finnas inom en myndighet att samtidigt vara av med ett så stort antal anställda som det skulle bli fråga om. Vid den studieresa som herr Lindblad åberopade hade alla suppleanter följt med. Det är klart att sådant i och för sig kan vara önskvärt, men de nuvarande nämndsreglerna ger inte underlag för ersättning i sådana sammanhang. Vissa praktiska svårigheter kan också vara förenade med att alla suppleanter alltid skall delta i nämndens sammanträden på främmande ort. Nämnderna kan ju ofta ha 14—218 suppleanter. Vi är alldeles överens om att man på olika vägar ytterligare skall söka stimulera nämndverksamheten. Den är ett viktigt inslag i utvecklingen mot en fördjupad företagsdemokrati. Enligt min mening är de statsanställda ganska väl gynnade när det gäller att få ersättning för kostnader i samband med studieresor och den studieverksamhet som måste vara ett underlag för företagsnämndernas arbete i stort.
Herr talman! Jag tror inte heller att det är någon stor meningsskillnad i och för sig. Om man vill vara litet drastisk kan man säga att när vi i det här huset sammanträder och fattar beslut är det inte så nödvändigt att suppleanterna är med, men när vi gör studieresor finns det en klar tendens till att ganska många suppleanter får följa med. Det är inte alldeles orimligt, ty studieresan ger en bakgrund, en information som är bra att ha i framtiden när det gäller att fatta beslut. När en suppleant någon gång kallas in att fatta beslut är det bra för honom att veta hur exempelvis vederbörande verks anläggning uppe i Norrbotten eller nere i Skåne ser ut. Detta argument talar för att det kanske är mer angeläget att låta suppleanter följa med då det gäller studieverksamhet än när det gäller att fatta beslut i ett antal förelagda frågor.

Herr talman! Herr Strandberg har frågat mig om jag är beredd följa den hemställan som i början av november riktats av länsstyrelserna i de fyra nordligaste länen avseende uppskjutande av ställningstagande till SJ:s framställning om taxehöjningar i avvaktan på den mera motiverade framställningen om åtgärder för att integrera transportpolitiken med regionpolitiken som länsstyrelserna avser förelägga Kungl. Maj:t. Som bekant har regeringen numera godkänt SJ:s förslag till taxehöjning. Skälen för en sådan har tidigare utvecklats i svaren på ett antal interpellationer och enkla frågor.

Herr talman! Svaret på min enkla fråga är onekligen litet rumphugget, men jag förstår att statsrådet inte kan svara på annat sätt än han nu gjort. Det är nu klarlagt att regeringen har fastställt de taxehöjningar som SJ tidigare hade föreslagit. Låt mig direkt säga att jag livligt beklagar detta regeringens ställningstagande. Vi hade tillfälle i går att diskutera transportpolitiken, och då framhöll kommunikationsministern att han tänkte sig att en bit in på nästa år ta upp frågan om samordning av trafikpolitiken och lokaliseringspolitiken. Det är klart att man måste hälsa med tillfredsställelse att regeringen änligen sätter i gång och tar itu med den problematik som vi har visat på under ett långt antal år. Dessa problem måste tas upp till lösning. Man kommer emellertid inte ifrån att taxorna är vad de är i dag och att de nya träder i kraft den 1 januari. Självfallet kommer detta att drabba just de landsdelar som har problem med de långa avstånden att brottas med. Jag kan inte finna annat än att regeringens ställningstagande i denna fråga inte tar rimlig hänsyn till vad länsstyrelserna i de fyra nordligaste länen framhållit i skrivelse till kommunikationsdepartementet. I denna skrivelse säger länsstyrelserna att de med största allvar ser på de ständigt stegrade transportkostnadernas verkningar på näringslivet i Norrland. I denna mycket bekymmersamma situation begärde länsstyrelserna att regeringen skulle vänta med de höjningar som då aviserats. Herr talman! Regeringens löftespolitik om sysselsättning i norra Sverige rimmar verkligen illa med den politik som regeringen i verkligheten för. Statsrådet Norling sade i går att man inom regeringen skall överväga hur man skall kunna samordna transportpolitiken med lokaliseringspolitiken. Varför kan regeringen aldrig någonsin i detta hänseende handla med lika stor skyndsamhet som i en del andra frågor? I går påtalades det till och med att man nästan håller på att sätta demokratins spelregler åt sidan då det gäller att vara mycket snabb. Men här skall man överväga, och tiden går. Herr statsrådet kommer väl ihåg det gamla uttryckssättet: Medan gräset växer dör kon. Det hade varit mycket mera på sin plats och mera hederligt om vi hade fått ett klart besked från statsrådet, att nu skall vi per omgående se till att lösa dessa problem -— lösa dem, inte bara överväga dem. Jag tror att hela befolkningen i norra Sverige — det var från det hållet frågeställningen aktualiserades — känner stor besvikelse över regeringens handlingssätt. Det duger inte längre — och jag talar klarspråk på den punkten — att ständigt få vara med om PR-verksamhet och stora jippon, då regeringen lägger fram Norrlandspaket och liknande och man så småningom kan dissekera dem och konstatera att det var ändå inte så mycket. Herr statsrådet, jag beklagar att ni har handlat som ni gjort i detta sammanhang. Än en gång vill jag understryka: Handla lika snabbt i denna frågeställning som ni gör i många andra! Det vore mycket önskvärt.

Herr talman! Jag tänker inte ta upp någon längre diskussion med herr Strandberg om motiven till höjningen av SJ:s taxor, eftersom vi, som jag nämnde i mitt svar, vid flera tillfällen under senare tid har diskuterat dem både i interpellationsform och i form av svar på enkla frågor. Det går inte, herr Strandberg, att bara genom att höja rösten övertyga om att den trafikpolitik som fastlades 1963 och som åtminstone tills vidare, åtminstone tills riksdagen har bestämt sig för en annan trafikpolitik än den, skall ändras. Det går inte att lägga några dimridåer över det som beslutades om kostnadsansvaret för de olika trafikgrenarna. Det kommer herr Strandberg, såvitt jag förstår, inte att klara. Jag vill nu, herr talman, för vilken gång i ordningen vet jag inte, för dem som eventuellt inte redan har ledsnat på detta förklara att taxeförslaget var betingat av inträffade kostnadsökningar, främst på lönesidan. Vid den taxehöjning som företogs den 1 juni i år kunde man bara delvis beakta konsekvenserna i kostnadshänseende av de nya löneavtalen för 1969 och 1970. Dessa löneavtal träffades som bekant först senare, och avtalsuppgörelsen har för SJ med dess personalintensiva verksamhet varit mycket kännbar. Den innebär en total ökning av personalkostnaderna med inte mindre än 12 procent. Nu är det inte — som herr Strandberg också tycks föreställa sig — på det sättet att SJ genom taxehöjningen på enklast tänkbara sätt skulle försöka komma ifrån sina problem. SJ:s förslag bygger på att kostnadsökningen bara delvis skall täckas genom avgiftshöjningar. I övrigt förutses en kombination av åtgärder som innefattar både rationalisering och aktivare marknadsföring. Det bör vidare nämnas att vid genomförandet av den taxehöjning som nu sker kommer det ändå att kvarstå en betydande brist i förhållande till det för SJ uppställda avkastningskravet. Bristen kommer under detta budgetår, om man bortser från vissa bokslutsdispositioner, att vara av storleksordningen 100 miljoner kronor, detta sagt för att skingra eventuella föreställningar hos herr Strandberg om ett oresonligt krav på kostnadstäckning från SJ:s sida.

Statens järnvägar ombesörjer inte fullt 50 procent av godstransporterna i landet. I samma ögonblick höjer lastbilarna sina tariffer med 8 procent. De ombesörjer mer än 50 procent av godstransportarbetet.

Det är en kostnadsökning som vi alla får betala. Vad tror herr Strandberg att det betyder att över hälften av godstransporterna belastas med ytterligare 2 procent i fraktkostnader? Utan att ha tillgång till några exakta siffror skulle jag föreställa mig att det kan röra sig om hundratals miljoner kronor. Slutligen vill jag — också denna gång bara marginellt — tillägga att när man hör herr Strandberg så känner man inte igen hans husorgan Svenska Dagbladet, som dagen efter beslutet om SJ:s taxehöjning konstaterade att regeringen åtminstone i det ögonblicket fattade ett riktigt beslut. I övrigt gör jag inga kommentarer till vad tidningen i fråga har skrivit.
Herr talman! Det var inte här fråga om att höja rösten, herr kommunikationsminister, utan bara om att höja taxorna! Det är det senare vi diskuterar. Jag är medveten om att vi inom ramen för en enkel fråga inte kan ytterligare diskutera vad 1963 års trafikpolitiska beslut innebär. Så mycket känner jag emellertid till, herr statsråd, att även i detta beslut ingick att man skulle ta hänsyn till de lokaliseringspolitiska aspekterna, inte sant? När det gäller den nu aktuella höjningen bör vi komma ihåg att den är procentuell. Den slår således hårdast på de långa sträckorna. För någon vecka sedan polemiserade kommunikationsministern och jag mot varandra då jag påtalade detta. Jag frågade om statsrådet inte var villig att med mig diskutera frågan om avståndskostnaderna. Jag fick gå upp ett par gånger i talarstolen för att över huvud taget få något svar på min fråga. Liksom då håller inte heller det resonemang som statsrådet för nu. Han påpekar att den 6-procentiga höjningen från SJ:s sida gäller inte fullt 50 procent av godstransportarbetet och gör i samma andetag gällande att det i alla fall är en höjning som är 2 procent lägre än den som företas på lastbilssidan. Herr talman! Det brukar vara så att vi här i riksdagen kan syssla med statistiska kalkyler i all oändlighet. Men vi får inte glömma bort att det här inte bara är fråga om en höjning med 6 procent. SJ har under de senaste två åren höjt sina taxor med totalt inte mindre än 20 procent. Från vilken tidpunkt skall vi börja våra statistiska jämförelser? Den frågan har man nog enligt min mening inte någon som helst glädje av i detta sammanhang. Försöker statsrådet ta upp en diskussion om en differens på 2 procent, svarar jag precis som jag gjorde i går, när statsrådet förklarade sig villig att samla representanter för regeringen, liksom SJ-generalen och även företrädare för lastbilsägarna för resonemang i syfte att lösa avståndskostnadsfrågan. Då svarade jag: Gärna! Gör det, men kom ihåg vilket besked ni kommer att få! Ni kommer att få höra att den regering som nu har gått med på SJ:s taxehöjningar inte skall klanka på andra trafikgrenar för att de genomfört prishöjningar vilka självfallet beror på att samma regering har lagt kostnader på dessa trafikgrenar. Statsrådet känner mycket väl till hur fordonsbeskattningen, drivmedelsbeskattningen o.s.v. successivt har höjts. Tyvärr är detta inte en interpellationsdebatt. Det skulle ha varit en stor glädje för mig om så varit fallet. Inom ramen för den enkla frågan får jag dess värre inte ta mera tid i anspråk för att diskutera med kommunikationsministern.

Herr talman! Herr Schött har frågat mig om jag vill medverka till att enhetliga sjövägmärken snart införs i vårt land. Märken som markerar grund i farleder och utomskärs är sedan länge i huvudsak enhetliga inte bara i vårt land utan i stora delar av världen. ring, begränsning i rätten att använda vattenområde för vattensport eller liknande föreskrifter har vi inga författningsbestämmelser. En viss enhetlighet uppnås ändå genom att myndigheterna i ärenden om sådana föreskrifter inhämtar yttrande av sjöfartsverket bl.a. i frågan om märkenas utformning. Sjöfartsverket föreslog år 1967 att Kungl. Maj:t skulle meddela bestämmelser om sjövägmärken. Enligt förslaget skulle märkena utformas efter samma principer som vägmärkena till lands. Bl. a. skulle märkenas innebörd tillkännages genom symboler i de fall då det är möjligt. Vid nordiska överläggningar med anledning av sjöfartsverkets förslag har framkommit att förutsättningar f.n. saknas att få till stånd särskilda regler om sjövägmärken som är gemensamma för de nordiska länderna. Vid överläggningar sattes det i fråga om det är lämpligt att Sverige går sin egen väg i detta hänseende allra helst med hänsyn till att arbete pågår inom FN:s Europakommission för att få till stånd enhetliga europeiska sjövägmärken enligt symbolprincipen. I avvaktan på resultatet av det pågående arbetet inom ECE har jag ännu inte tagit ställning i frågan om regler om enhetliga sjövägmärken.
Herr talman! Först ber jag att få tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga. Det var ju ett relativt utförligt svar, men trots det var det ur min synpunkt icke tillfredsställande. Jag måste inledningsvis understryka det anmärkningsvärda i att vi inte redan har enhetliga sjövägmärken i vårt land. Alla skulle förvisso finna det orimligt, om vi på land vid våra vägar hade olika skyltar för fartbegränsningar etc. i olika län. I princip är det naturligtvis lika orimligt att ge sjövägarna olika skyltar i de olika länen, men så är alltså förhållandet. I skärgårdarna finns det nu en rik flora av förbudstavlor med varierande färg, storlek, form och text. Tydligt är också att alla länsstyrelser som utfärdar kungörelser om fartbegränsning inte har samma uppfattning om hur skyltarna skall se ut. Båtsporten i vårt land har haft en glädjande utveckling under senare år. Allt fler människor har skaffat sig båt. Enligt uppgift finns i det här landet cirka 600 båtklubbar, och det finns mer än en halv miljon fritidsbåtar. Många båtägare ger sig ut på allt längre båtfärder. De bör då kunna räkna med att sjövägmärkena överallt är likadant utformade. Genom att de i princip skulle vara utformade på samma sätt som vägmärkena på land skulle de också vara lätta att observera, vilket är en given fördel. Härtill kan fogas naturoch miljövårdssynpunkter. Enligt sjöfartsverkets förslag med symboler skulle skyltarna bli mindre och inte så störande. Så inom parentes en annan sida av problemet. För närvarande ombesörjes och bekostas uppsättningen av farttavlor etc. till sjöss av den som begärt fartbegränsningen, i allmänhet vederbörande kommun. Det borde finnas anledning överväga om inte uppgiften helt eller delvis borde övertas av sjöfartsverket, som redan nu har hand om utprickningen. Den sammanlagda kostnaden borde på det sättet bli mindre. Tavlorna kunde tillverkas i stora serier, och sjöfartsverket har personal som kan det här arbetet och ändå är ute i liknande uppdrag. Jag har varit i tillfälle att ta del av sjöfartsverkets förslag till enhetliga sjövägmärken. Förslaget lär ha varit ute på remiss i två omgångar. Att frågan diskuteras med de övriga nordiska länderna finner jag helt i sin ordning. Däremot är det väl mera tveksamt om våra svenska båtägare har så mycket gemensamt med dem som färdas på kontinentens kanaler. Att ytterligare avvakta arbetet inom ECE kan väl därför knappast vara motiverat. Såvitt jag förstår är det angeläget att frågan om enhetliga sjövägmärken nu snarast får sin lösning. Sjöfartsstyrelsen framlade ett förslag våren 1967 avseti att träda i kraft den 1 juni sagda år. Jag vill avsluta mitt anförande med att vädja till statsrådet Norling att söka medverka till att ärendet nu inte uppskjutes ytterligare, utan att vi kan få fram de nya bestämmelserna, helst till sommaren 1970. Herr talman! Jag ber än en gång få tacka statsrådet för svaret.
Herr talman! Sjöfartsverkets förslag har klara förtjänster. Om vi genomför det nu, kan vi emellertid få ett sanktionerat provisorium, som vi inom en nära framtid finner att vi bör ändra för att våra märken mera skall harmoniera med de märken som används i andra delar av Europa. Såsom exempel på att missförstånd kan uppkomma kan jag nämna att fartbegränsningsskyltarna enligt båda systemen har enbart siffror, men att siffrorna i det ena fallet betyder kilometer i timmen och i det andra fallet knop. Även trafiken med fritidsbåtar blir alltmer internationell. Jag kan nämna att Finland redan använder ECE:s märken vid Saima kanal. Det kan vara att föredraga att välja ett system, som har sina brister men som är enhetligt inom flera länder, framför ett system, som kanske i sig är bättre men som vi kan bli ensamma om. Även om det är angeläget att vi snart får enhetliga sjövägmärken, är det nog klokt att vänta ännu en tid tills vi bättre kan bedöma vilket system av sjövägmärken vi bör välja. Men frågan bör naturligtvis inte förhalas. Under tiden kan myndigheterna se till att vi får så bra märken som möj ligt.
Herr talman! Jag tackar statsrådet även för denna komplettering av sva ret. För min del har jag den uppfatiningen att sjöfartsverket 1967 ansåg detta vara en angelägen fråga. Jag utgår från att sjöfartsverket alltjämt är av samma åsikt. Det hade varit av intresse att höra om statsrådet känner till hur detta ärende behandlas i ECE och när ett avgörande där kan väntas. Som jag har uppfattat det är dock vår främsta uppgift att ordna denna fråga för de svenska medborgarna och för deras båtfärder i vårt land. Där är förhållandena nu alltså inte tillfredsställande. Jag vill framhålla att detta inte är en liten fråga. Den intresserar och berör många. Jag kunde emellertid av statsrådets senaste inlägg förstå, att han själv har den uppfattningen att onödigt dröjsmål här bör undvikas. Det är jag tacksam för.

Herr talman! Herr Wirtén har frågat mig om jag anser att en lokalisering av AB Atomenergis upparbetningsanläggning till Sannäs är lämplig med hänsyn till riksplaneringens syften och krav, behovet av fritidsområden och riskerna för skadlig miljöpåverkan. Vidare frågar herr Wirtén om jag vill medverka till att en förutsättningslös utredning görs och öppet redovisas om alternativa lokaliseringsorter för en anläggning av denna typ, där hänsyn tas till riksplaneringens syften och miljövårdens krav. lanten avser används för att genom omhändertagande och bearbetning av utbrända radioaktiva uranelement från kärnkraftverk återvinna uran och plutonium för bränsleändamål. Härvid uppstår vissa radioaktiva restprodukter som måste förvaras under lång tid. Det är oklart om en sådan anläggning över huvud taget kommer att bli aktuell i Sverige under överskådlig tid. För närvarande pågår utredning om det framtida behovet av dylika anläggningar inom Foratom, ett europeiskt samarbetsorgan för industrier inom kärnenergiområdet. Enligt preliminära bedömningar skulle det finnas ekonomiskt underlag för två anläggningar i Europa under första hälften av 1980-talet. Bl. a. ekonomiska, tekniska och handelspolitiska faktorer kommer att avgöra till vilka länder anläggningar lokaliseras. En eventuell anläggning i Sannäs eller på annan plats i Sverige, med inriktning på den nordeuropeiska marknaden, kan enligt dessa bedömningar tas i bruk tidigast i början av 1980-talet. Blir det inte något europeiskt samarbete på detta område ter sig frågan om en svensk anläggning mera oviss. Enligt vad jag har inhämtat kommer ett eventuellt beslut om uppförande av en upparbetningsanläggning i Sverige inte att aktualiseras före år 1975. AB Atomenergi har i början på 1960 talet studerat ett tiotal platser utmed kusterna i Sydoch Mellansverige med avseende på deras lämplighet som lokaliseringsort för en upparbetningsanläggning. De bästa förutsättningarna ansågs enligt dessa studier föreligga vid Sannäs, där bolaget beslöt företa markreservationer. För en del av det område interpellanten avser lämnade Kungl. Maj:t tillstånd till köp år 1965. Prövning av förvärvsärende för återstående del är ännu ej avslutad. Markförvärven får ses som en åtgärd från AB Atomenergis sida för att i god tid försäkra sig om mark som fyller de av bolaget ställda kraven. Markreservationen kommer inte att påverka behandlingen av en even tuell koncessionsansökan från bolagets sida. Skulle uppförandet av en upparbetningsanläggning i Sannäs bli aktuellt kommer frågan att prövas bl.a. enligt miljöskyddslagen och atomenergilagen samt vid fastställande av stadsplanen. Genom sedvanlig remissbehandling ges berörda myndigheter och expertorgan tillfälle att yttra sig. Säkerhetsfrågorna kommer härvid att ägnas särskilt intresse, inte bara säkerheten inom och i närheten av anläggningen utan även säkerheten vid transporter till och från denna. Som underlag för dessa bedömningar krävs att bolaget lämnar detaljerade ritningar, tekniska beskrivningar och övriga upplysningar av intresse. Det finns i dag ingen möjlighet att ta ställning till lämpligheten att uppföra en upparbetningsanläggning i Sannäs. Vi har otillräckliga kunskaper om hur en sådan kan komma att se ut och vilka effekter den kan få på sin omgivning. Om och när ett ärende aktualiseras, vilket alltså inte beräknas bli fallet förrän tidigast om fem år, kommer det naturligtvis att prövas noggrant ur bl.a. de aspekter herr Wirtén nämner. Behovet av fritidsområden m.m. som interpellanten berör beaktas i de pågående förarbetena för en fysisk riksplanering. Material från detta arbete har redan publicerats och kommer att publiceras successivt. Målsättningen är att år 1971 redovisa en första skiss till en fysisk riksplan. I det materialet skall belysas omfattningen och tyngden av de skilda intressen som gör eller kan komma att göra sig gällande längs våra kuster. Att tillsätta ytterligare utredningar i frågan är inte aktuellt.
Herr talman!

Tyvärr kvarstår dock åtskilliga frågetecken, och kanske har ytterligare några tillkommit genom civilministerns svar. Jag skall därför be att få kommentera svaret på några punkter. Först vill jag konstatera att statsrådet slår fast: »Det är oklart om en sådan anläggning över huvud taget kommer att bli aktuell i Sverige under överskådlig tid.» Vilken tidrymd som avses med begreppet »överskådlig tid» är naturligtvis svårbestämt. Men av fortsättningen framgår att oklarheten kan förbytas i klarhet genom resultaten av de pågående utredningarna inom det europeiska samarbetsorganet för industrier inom kärnenergiområdet, Foratom. I den trevande och undrande debatt som förts kring Sannäsprojektet har det europeiska perspektivet funnits med. Det har sagts att bland andra Frankrike och Norge har intresse av att utnyttja den eventuella anläggningen. Av svaret framgår att preliminära bedömningar — jag förmodar inom Foratom — visar att det finns ekonomiskt underlag för endast två anläggningar i hela Europa under förra hälften av 1980-talet. Den uppgiften tyder enligt min mening på att intressenterna i den eventuella anläggningen i Sannäs blir betydligt fler europeiska länder än de två jag nämnde. Innebär inte det, i så fall, att denna anläggning skulle medföra avsevärt större miljöhot än vad som framkommit av den hittills förda debatten? Jag ställer frågan också mot bakgrund av de fakta som finns presenterade i materialredovisningen från den fysiska riksplaneringsgruppen i statsrådet Lundkvists eget departement. Där uppges i bil. 7 att en bearbeiningskapacitet av cirka 500 ton per år är den ur ekonomisk synpunkt minsta lämpliga storleken på en anläggning, och att vid slu tet av 1970-talet förbrukningen av reaktorbränsle i Sverige kan vara så stor att en sådan anläggning är motiverad. De undersökningar av lokaliseringsmöjligheterna som utförts av AB Atomenergi har också baserats på en anläggning med den kapaciteten. Men, herr statsråd, om min slutsats är att ett flertal europeiska länder skall transportera sina utbrända uranelement till en eventuell anläggning i Sannäs är riktig måste det väl bli en betydligt större upparbetningsanläggning än den man talar om i den av mig åberopade bilagan?

Skall någon byggas måste det vara en större anläggning. Men hur stor skall en sådan anläggning vara och vilka ökade risker kommer den att medföra i förhållande till dem som hittills är kända? Ytterligare en fråga tränger sig på i anslutning härtill, nämligen: Vad skall man göra med de utbrända uranelementen från de befintliga och planerade kärnkraftverken i Sverige om ingen upparbetningsanläggning kommer till stånd och inte heller ett europeiskt samarbete kan etableras? En atomreaktor av nu använd typ och med en effekt på 400 megawatt lämnar enligt uppgift cirka 20 ton per år, och det är fråga om en mycket riskabel materia med stor radioaktivitet. Det som kanske mer än något annat fått upparbetningsanläggningen i Sannäs att framstå som ett projekt på väg att realiseras är dels det markförvärv som AB Atomenergi redan fått göra, dels den framställning om ytterligare markförvärv som nu är under prövning. Beträffande det aktuella markförvärvet förtjänar nämnas att meningarna hos de myndigheter som yttrat sig i ärendet varit delade. Sålunda har länets naturvårdsråd avstyrkt markförvärvet och statens planverk är efter samråd med statens naturvårdsverk inte berett att tillstyrka förvärvet. Civilministern gör enligt min uppfattning ett ganska kategoriskt uttalande i den här frågan vilket jag gärna vill fästa kammarens uppmärksamhet på. Han säger så här: »Markreservationen kommer inte att påverka behandlingen av en eventuell koncessionsansökan från bolagets sida.» Detta och flera andra uttalanden i civilministerns interpellationssvar tyder på att regeringen håller alla dörrar öppna och skjuter frågans avgörande minst fem år framåt i tiden. Det antyder även exempelvis följande citat: »Det finns i dag ingen möjlighet att ta ställning till lämpligheten att uppföra en upparbetningsanläggning i Sannäs.

Ur fritidssynpunkt är det ändå fråga om ett av de mest attraktiva områden vi har i hela landet. Länets naturvårdsråd erinrar i sitt yttrande om att kuststräckan från Fjällbacka upp till norska gränsen, bortsett från Strömstad, hittills har betraktats som ett reservat. Hur attraktivt detta område är kan man bl.a. få belägg för i den tidigare nämnda «<materialredovisningen från riksplaneringsgruppen. På den kartbild över Sverige som redovisar en inventering av vår fritidsbebyggelse — utförd så att trycksvärtan tilltar i intensitet med ökad mängd fritidshus — finns två helsvarta områden; det är regionen kring Stockholm och västkuststräckan med en tydlig utvidgning i Bohuslän. Men den här öppna attityden har som nästan allting annat en baksida. Vad händer i området medan utredningar pågår och regeringen och andra myndigheter funderar? Nya fritidsbyar växer upp som svampar ur jorden för varje år som går. Jag har ingen önskan att stoppa den utvecklingen. Tvärtom anser jag det skulle vara högst olyckligt om en död hand skulle läggas över området. Jag tror dock att de som bor och verkar i Vindelälvsdalen kan vittna om hur påfrestande det är för en region som hålles ovetande om vilka premisser man har att planera sin framtid efter. Jag har också tagit del av ett uttalande av länsarkitekten Frans Scherman där just ovissheten framhålles som en oroshärd. Han säger: »Vi vet inte hur fritidsbebyggelsen skall lokaliseras så att man går helt säker för ev. risker. Det är t.o.m. möjligt att ovissheten hindrar lokaliseringen till Tanum av andra industrier.» Länsarkitektens oro är förståelig mot bakgrund av de rigorösa säkerhetsbestämmelser som gäller för en upparbetningsanläggning. För att bara nämna ett exempel i detta sammanhang bör en sådan anläggning ligga minst 20—30 km från större tätorter. Får jag därför fråga civilministern om han har några synpunkter på hur de planerade myndigheterna i området skall agera under väntetiden. Måste inte besked ges tidigare, ett besked som, jag hoppas det, hänvisar den här anläggningen till ett annat område som redan har industrier eller anläggningar av liknande slag, därest man kommer fram till att en upparbetningsanläggning skall lokaliseras till Sverige? Jag tycker, herr talman, att det är motiverat att sluta det här inlägget med att erinra om vad en av statsrådet Lundkvists föregångare i ämbetet, numera statsminister Olof Palme, sade en gång när han talade om riksplaneringen: »Vi skall försöka vara förnuftiga på ett område, där vi människor så ofta lyckats uppvisa det mest grandiosa oförnuft — nämligen när det gäller att utnyttja våra naturresurser. Men ansträngningen måste göras. Och jag har en känsla av att det är bråttom».

Herr talman! Allt oftare möter man motsättningar mellan industri och miljövård. Att de flesta av våra industrier nedsmutsar sin omgivning, förorenar luft och vatten har vi tyvärr alltför många exempel på. Kraven från samhällets sida att förhindra skadliga utsläpp från våra industrier måste vara hårda. Därom är vi överens. När det gäller industrianläggningar som är särskilt riskfyllda för folkhälsan måste kraven vara särskilt rigorösa. Misstänksamheten mot anläggningar som handhar radioaktivt material är av naturliga skäl mycket stor. Den oinvigde, som inte har vetenskaplig kännedom om de processer som sker när materialet behandlas, påverkas lätt av den många gånger överdrivna skrämselpropaganda som olika intressegrupper publicerar i tidningspressen. Etableringen av företag utmed våra kuster och i synnerhet på västkusten, det må vara massafabriker, oljeraffinaderier eller plutoniumverk, sker icke utan att alla intresseriktningar får tillfälle att säga sin mening. Föroch nackdelar vägs mot varandra, och när de slutliga besluten fattas utgår man från att hänsyn tages till de olika intressegruppernas legitima rätt. Anledningen till att jag begärt ordet i denna interpellationsdebatt är att jag tillhör Tanums kommun, där det planerade plutoniumverket skall byggas. Dessutom har jag mitt hem inom det område som av så många anses vara särskilt riskfyllt. Kommunen har under den tid planeringen pågått ställt förväntningar på anläggningen. Enligt uppgift kommer den att ge sysselsättning åt närmare 250 man och under byggnadstiden åt betydligt flera. Norra delen av Bohuslän är i behov av många nya arbetstillfällen och därför avvisar icke kommunerna i norra Bohuslän företag som vill etablera sig i området. Jag är angelägen påpeka att den del av den bohuslänska kusten som det här gäller icke är nedsmutsad med industriutsläpp, utan har det renaste och bästa havsvattnet som kan erbjudas i vårt land. Att alla ägare till fritidshus, alla de tusentals sommargästerna och den bofasta befolkningen — som samtliga värdesätter denna naturtillgång — är oroade av alla de artiklar som varit införda i tidningspressen om en eventuell plutoniumfabriks miljöförstöring är naturligt. Bygden kommer att läggas öde, fisken i havet kommer att dö, och den fisk som eventuellt överlever kan icke användas till föda. Från kommunens sida önskar vi få vederhäftiga informationer. Det är svårt att i dag uttala sig om önskvärdheten av en anläggning som inte kommer i drift förrän om tio år. Låt mig därför sammanfatta mitt inlägg med att säga: Alla företag är välkomna till Bohuslän under förutsättning att de ger sysselsättning. En bygd som fått vidkännas befolkningsminskning under en följd av år, har icke råd att avvisa industriföretag, men etableringen måste ske under fullt betryggande åtgärder, så att miljön, havet och luften skyddas. Det svar som statsrådet Lundkvist lämnat i dag ger trygghet för att allt kommer att göras för att tillgodose de olika intressena.
Herr talman! Jag vill i anledning av herr Wirténs inlägg på nytt understryka att det inte finns några bindningar i denna fråga. Som jag redovisade i mitt svar är alla dörrar öppna. De ytterligare frågor som herr Wirtén reste kan vi för dagen av flera anledningar inte ge svar på. Just av det skälet måste vi hålla alla dörrar öppna. Av det skälet har vi inte några bindningar.

Jag har naturligtvis den uppfattningen att sådana markreservationer i fortsättningen skall kunna ske i de former som en översiktlig fysisk riksplanering och en ny bygglagstiftning skapar underlag för, där sålunda olika anspråk på mark och vatten före detaljplaneringen fått vägas mot varandra i en bättre översiktsplanering. Den ordningen är vi på väg mot genom det pågående förberedelsearbetet för en fysisk riksplanering och genom bygglagsutredningen — arbetsuppgifter som jag är överens med dåvarande kommunikationsministern, nuvarande statsministern Palme, om att det är angeläget att vi driver med all skyndsamhet. Jag har tidigare i mitt svar redovisat när vi räknar med att ha underlag för de beslut, som vi kan behöva fatta om en sådan ordning för den översiktliga fysiska planeringen som vi alla önskar få till stånd. Den ordningen torde vi ha vid den tidpunkt när ett beslut om en anläggning av den typ som vi här diskuterar kan bli aktuellt. Jag är naturligtvis medveten om de bekymmer och besvär som drabbar bygden under tiden, när det gäller den planering som man behöver göra för annan typ av bebyggelse i närheten av detta område. Jag skulle också vara den förste att beklaga om denna markreservation på något sätt skulle lägga så att säga en död hand över denna bygd och skapa en oro som sedermera inte visade sig vara motiverad. Det är alltså angeläget att vi redan nu får fram underlag för kommuners och statliga myndigheters bedömningar av de planmässiga konsekvenserna av en eventuell upparbetningsanläggning. Diskussioner pågår därför med Aktiebolaget Atomenergi och säkerhetsmyndigheterna för att ta fram ett material, som på basis av erfarenheterna från utländska anläggningar kan belysa vilka maximala bebyggelserestriktioner som det kan bli fråga om i samband med en eventuell upparbetningsanläggning med nu kända fakta i bilden. Ju längre vi kommer i utvecklingen har man enligt expertisen anledning anta att man skall kunna begränsa de skyddsområden som det kan bli fråga om för en anläggning av denna typ. Vi är angelägna om att kunna informera om de maximala restriktioner som man redan nu bör iaktta vid bebyggelseplanering i det aktuella området för att vara på den säkra sidan. Vi är sålunda angelägna om att medverka till att undanröja den oro som kan finnas i bygden för att inte tillräckligt underlag skulle föreligga vid bedömningen av de risker som kan vara förknippade med denna typ av anläggning i samband med nu pågående bebyggelseplanering av annat slag. Sådana utredningar innebär — det vill jag på nytt understryka — självfallet inga ställningstaganden till eventuella koncessionsansökningar med avseende på denna anläggning.

Herr talman! Jag konstaterar ännu en gång att statsrådet Lundkvist är angelägen att slå fast att alla dörrar är Öppna, ett uttryck som använts här några gånger. Det anser jag bör ställas i relation till vad herr Magnusson yttrade i egenskap av representant för den region det gäller. Jag tror att han har rätt i sin bedömning att det behövs en mycket saklig information i denna känsiiga fråga. Därför ställer jag mig ganska undrande till om man verkligen kan låta dörrarna vara öppna så länge som tydligen statsrådet Lundkvist har tänkt sig, alltså minst fram till år 1975. Är det inte så många nackdelar med ett sådant dröjsmål med regeringens ställningstagande att saken kräver en förtursbehandling? Jag tror att frågans vikt motiverar det. Regeringens ställningstagande är uppenbarligen — som jag nämnde redan i mitt första inlägg — beroende av de utredningar som pågår inom Foratom. Jag vore mycket tacksam om statsrådet ville ge en tidsprecisering när det kan bli aktuellt med ett ställningstagande från det hållet. Vad jag kan förstå vet man i dag inte så mycket mer än möjligen att det finns ett ekonomiskt underlag för två anläggningar i Europa. Det leder mig fram till att upprepa de frågor som jag ställde i mitt första inlägg men inte alls fått besvarade av statsrådet Lundkvist. Jag beklagar det, ty jag tror att de frågorna är av stor vikt. Det gäller alltså vilka länder som kan beräknas utnyttja denna anläggning och hur stor den i så fall kommer att bli. Jag har citerat de uppgifter som finns i riksplaneringsgruppens material, vilket i sin tur direkt emanerar från AB Atomenergis eget material. Det materialet visar att Sverige behöver en sådan här anläggning för sin egen del redan under 1970-talet. Den planering som pågått har också baserats på detta. Om det nu blir ett betydligt vidgat Europaintresse i denna anläggning måste det väl ändå vara en riktig slutsats, att man kan misstänka att Sannäsanläggningen växer ut och blir avsevärt större än beräknat. Då uppkommer också följdfrågor om vilka risker som transporterna av de utbrända, högst radioaktiva uranelementen kan medföra. I ett uttalande av professor Bergström framhålles till exempel att ett haveri skulle få katastrofala följder. Det är alltså enligt expertisen mycket vanskliga transportfrågor det här gäller. Därför vore det av stort intresse att få dessa mina synpunkter något kom menterade. Mig veterligt är det första gången som det har uttalats, att det är fråga om två anläggningar i hela Europa. Därigenom blir perspektivet på denna problemställning ett annat än det som hittills varit rådande.
Herr talman! Herr Wirtén säger att om anläggningen skulle komma att bli större än vad man ursprungligen räknat med på grund av att fler europeiska länder skulle komma att samverka, så skulle anläggningen därmed komma att bli farligare för omgivningen. Det resonemanget är naturligtvis fel, ty i händelse av att fler intressenter anmäler sig än vad man ursprungligen tänkt, får anläggningen prövas mot den bakgrunden. Det kommer inte att innebära att vi sänker våra krav på säkerhet i anslutning till anläggningen. Vi kommer alltså inte att ur bygdens synpunkt få ett resultat, som blir beroende av antalet engagerade europeiska länder, utan resultatet för bygden kommer att bli beroende av de säkerhetskrav som vi kommer att upprätthålla, när det gäller en anläggning av denna karaktär. Sedan tycker jag att herr Wirtén för något av ett cirkelresonemang. Han säger att med hänsyn tagen till de synpunkter som herr Magnusson framfört vore det angeläget att regeringen redan nu gav ett mera bestämt besked hur det skall bli med anläggningen och området i fråga. Det vore då lättare att rikta in planeringen, bl.a. från kommunens utgångspunkt, med hänsyn till den eventuella anläggningen. Jag har hela tiden försökt att redovisa att det kan komma att finnas ett behov av en sådan anläggning i Sverige och att det då är naturligt att man försöker reservera mark på någon av de få platser som kan komma i fråga för denna typ av anläggning. Härvid måste emellertid hänsyn tagas till den osäkerhet som kommer av att hela anläggningens tillkomst i sin tur avgörs av förhandlingar, om vars resul tat vi i dag inte kan ha någon bestämd mening.

Vi avser att fortlöpande hålla bygden, kommunen, å jour med detta. Vi kanske får fram faktamaterial som gör det möjligt att begränsa säkerhetszonerna, alltså de marginaler, som vi i nuvarande läge anser att vi måste arbeta med. Det är på det sättet vi avser att underlätta för bygden att utan risk kunna fortsätta att planera i andra avseenden och för annan typ av bebyggelse liksom även för de fritidsintressen som det kan finnas anledning att tillvarata just i detta område.

Herr talman! Statsrådet Lundkvist tyckte att jag förde ett cirkelresonemang.

Jag har alltså ifrågasatt om man inte bör krympa ner marginalen till år 1975 för att tillgodose de lokala intressena att tidigare få klara besked. Det finns dock ett uttalande från länsarkitekten, som jag citerat tidigare, där han påpekar svårigheterna för de planerande myndigheterna inom regionen på grund av den nuvarande ovissheten.

Herr talman! Jag är angelägen om att få uttrycka min tacksamhet mot statsrådet Lundkvist för att han håller dörren öppen beträffande denna anläggning. Det är detta vi önskar från kommunens sida. Vi vill få en anläggning som kommer att ge sysselsättning åt 250 personer, men vi vill att anläggningen skall uppföras under betryggande former. Med det resonemang som har förts här tror jag, att t.o.m. sommarstugeägarna kan känna sig trygga för att det inte kommer att hända något som inte är tillräckligt prövat innan anläggningen kommer till stånd. Jag kan nämna att man i Amerika har byggt plutoniumverk inne i annan bebyggelse, utan någon omkringliggande zon för att motverka eventuella risker. Inom dessa områden har ännu ingenting hänt. På andra håll i Europa, bl.a. i Belgien, har man byggt anläggningar av detta slag på lös mark med ungefär en meter till vattenförande gruslager. Utvecklingen på detta område sker ganska snabbt, och jag är säker på att vi när 1980-talet går in har så säkra anordningar för plutoniumverk att de skall kunna läggas till och med mitt i Göteborg om så erfordras — och jag tror att man i Göteborg i sådant fall skulle vara tacksam för denna industri.

Herr talman! Herr Nils Nilsson har frågat mig, om jag är villig att medverka till en sådan ändring av miljöskyddslagen att den ekonomiskt svage får lika goda möjligheter som den ekonomiskt starke att få sin rätt tillgodosedd vid behandling av mål inför fastighetsdomstol. Frågan gäller bestämmelserna om rätt till ersättning för rättegångskostnad i mål vid fastighetsdomstol enligt miljöskyddslagen. Två slag av sådana mål finns. Det ena slaget avser fall när fastighetsägare begär att mark skall inlösas därför att miljöfarlig verksamhet medför att marken blir onyttig för ägaren eller att synnerligt men uppkommer vid begagnandet. I fråga om inlösen gäller expropriationslagens bestämmelser. Ogillas yrkande om inlösen, tilllämpas dock allmänna bestämmelser om rättegångskostnad . Fastighetsägaren får således, om hans krav avslås, i regel själv stå sina egna kostnader och ersätta motparten hans rättegångskostnader. Reglerna är desamma som gäller vid inlösen enligt byggnadslagen. Det andra slaget av mål gäller ersättningsanspråk eller annat enskilt anspråk på grund av miljöfarlig verksamhet . Även här gäller allmänna bestämmelser om rättegångskostnad. Dessa innebär att den förlorande parten som regel får stå sina egna kostnader och ersätta motparten hans rättegångskostnader. Vid behandlingen i riksdagen av miljöskyddslagen uttalade tredje lagutskottet att det i fråga om talan om enskilt anspråk på grund av miljöfarlig verksamhet inte kunde komma i fråga att införa regler som avviker från allmänna regler om rättegångskostnad och att det inte är motiverat att ha avvikande regler för inlösenmålen. Utskottets ståndpunkt godtogs av riksdagen. Jag kan inte följa interpellanten i hans tankegång som går ut på att ökad jämlikhet skulle uppnås mellan välsituerade och mindre bemedlade genom att man ändrar miljöskyddslagens rättegångskostnadsbestämmelser. Det finns ingen anledning att utgå från att den som för talan om enskilt anspråk eller om inlösen är ekonomiskt underlägsen den som utövar den miljöfarliga verksamheten. Interpellanten påstår vidare oriktigt att lagrådet skulle ha kritiserat de ifrågavarande bestämmelserna. Lagrådet hade ingen erinran att framföra. Det uttalande av lagrådet som interpellanten återger gällde en annan fråga. Låt mig till sist säga att den tidningsuppgift som interpellanten åberopar felaktigt återger vad jag har uttalat angående jämlikhet vid domstolarna. Vad som har betydelse i detta sammanhang är vad jag för några veckor sedan har sagt i denna kammare, nämligen att förbättrad rättshjälp vid domstolar och administrativa myndigheter är en angelägen reform och att jag avser att verka för att en sådan reform genomförs. Det är på en sådan väg man har att söka en lösning av frågan, inte på det sätt som interpellanten antyder. Svaret på frågan om jag är villig att ändra miljöskyddslagen i detta avseende är alltså nej.

Herr talman! Jag ber att få tacka herr statsrådet Geijer för svaret på min interpellation. De frågor som berörs i interpellationen sammanhänger med förfarandet såväl vid fastighetsdomstol som vid koncessionsnämnd, och själva frågan skulle därför även ha innehållit ordet »koncessionsnämnd». Båda är ju viktiga organ när det gäller miljöskyddslagen och har intimt samband, enär enskild sakägare inte äger rätt alt vända sig till koncessionsnämnden, om han vill utverka förbud mot miljöskadlig verksamhet eller vill ha föreskrift om försiktighetsmått. Han är för dylik talan liksom när det gäller ersättningsanspråk hänvisad till att framställa sitt anspråk vid domstol. Det av mig i denna fråga citerade lagrådsuttalandet gäller sakägares möjlighet att bevaka sin rätt redan i samband med tillståndsprövningen. Reellt är dock situationen densamma även när det gäller att bevaka rätten vid domstol.

Statsrådet anför i svaret: »Det finns ingen anledning att utgå från att den som för talan om enskilt anspråk eller om inlösen är ekonomiskt underlägsen den som utövar den miljöfarliga verksamheten.» Ja, vilka är det som svarar för sådan verksamhet? I årets statsverksproposition, nionde huvudtiteln, finns en punkt som heter Bidrag till vattenoch luftvårdande åtgärder inom industrin. För det ändamålet beslöt riksdagen att anvisa ett reservationsanslag på 50 miljoner kronor. Jordbruksutskottet uttalade i detta sammanhang: »Med hänsyn till att, såsom departementschefen anfört, vattenoch luftföroreningarna från industrin fortfarande är mycket besvärande, hälsar utskottet det framlagda förslaget med tillfredsställelse. Vad departementschefen anfört i fråga om utformningen av ifrågavarande stöd har ej gett anledning till erinran från utskottets sida.» I samband med behandlingen av propositionen framfördes motioner om att även jordbruksföretag skulle komma i fråga i det här sammanhanget. Utskottet sade att det fann skälen för bidragsgivningen till industrin ha sådan tyngd att den bör genomföras utan inskränkningar, varför utskottet inte ansåg sig böra biträda motionerna. Utskottet ville därmed liksom framhålla vilken betydelse industrin har i det här sammanhanget, och det torde i varje fall vara ställt utom tvivel att de stora industriföretagen och även kommunerna är ekonomiskt vida överlägsna den enskilde som till följd av sådan verksamhet kan komma att åsamkas allvarlig skada. Är den skadelidande i goda ekonomiska omständigheter, kan han våga ta risken av en rättegång, medan den ekonomiskt svage inte kan eller vågar ta en sådan risk utan finner sig i den behandling han får. Lagrådet anför i sitt remissvar: »Rättegången kan bli både besvärlig och kostsam.» Departementschefen anför i propositionen att i förhållande till vad som stadgas i vattenlagen, 10 kap. 798, synes lagförslaget onekligen medföra en försämrad ställning för sakägarna på vattenföroreningens område. Det är även intressant att läsa vad den erfarne vattenrättsjuristen herr Martinsson i andra kammaren anförde i detta sammanhang vid propositionens behandling i riksdagen, nämligen att det »med all rätt framhållits att propositionens förslag innebär en försämring och försvagning i förhållande till vad som nu gäller.

En sådan reform är välkommen, men innan den är genomförd hinner en hel del tid förflyta; och detta kan väl ändå inte försvara att man i en ny lagstiftning inför rättsregler som innebär försämrade möjligheter för den enskilde att få sin rätt tillgodosedd, särskilt som detta i första hand kommer att drabba den ekonomiskt svage. Lagrådet säger i det här sammanhanget: »Det lär vara avsikten att framdeles för alla förvaltningsmål införa regler om rättshjälp och kanske också om skyldighet för part att betala ersättning till motpart för rättegångskostnad. Frågan är dock ännu långt från sin lösning. Man kan inte i förevarande sammanhang vänta på en sådan reform.» Herr talman! Även om jag inte är nöjd med svaret vill jag än en gång tacka statsrådet Geijer för detsamma.

Herr talman! Av herr Nils Nilssons anförande nu framgår att han i själva verket har avsett att framställa vissa frågor angående koncessionsnämnden. Men hans interpellation gällde ju förfarandet vid behandling inför fastighetsdomstol, och det är frågorna i interpellationen som jag har svarat på. Jag saknar anledning att här gå in på frågan om behandlingen av ärenden inför koncessionsnämnden. Jag vill därför inskränka mig till att säga att den i och för sig angelägna reformen att förbättra rättegångshjälp och rättshjälp över huvud taget är något som inte kan genomföras styckevis. Den måste naturligtvis genomföras generellt och tillämpas på alla områden där den behövs. Jag kan alltså inte se att det finns nå gon anledning att rycka ut ett enda område, vilket tydligen herr Nils Nilsson har menat.
Herr talman! Som jag tidigare framhöll, hör koncessionsnämnden och fastighetsdomstolen intimt samman i detta avseende. En enskild sakägare har ingen möjlighet att till koncessionsnämnden framföra sina önskemål och krav. Han har endast möjlighet att höras. Jag har också sagt att även ordet koncessionsnämnd borde ha varit infört i interpellationen. För den enskilde sakägaren blir förhållandena reellt desamma vid behandlingen inför fastighetsdomstol. Jag kan ta ett exempel. Antag att en person genom miljöskadlig verksamhet får sin fastighet förstörd, antingen genom själva anläggningen eller genom den verksamhet som det här är fråga om, så att han anser den vara obrukbar för det ändamål vartill den tidigare har använts. Han har då att vid fastighetsdomstolen föra sin talan, och när han vet att han inte har rätt att få sina rättegångskostnader tillgodosedda med mindre än att hans talan blir bifallen, befinner han sig ju i en mycket besvärlig situation. I de flesta fall, vågar jag säga, har han såsom motpart ett kapitalstarkt företag med resurser på såväl det tekniska som det juridiska området. Statsrådet Geijer påstår att han blivit felciterad i tidningsuttalandet. Jag tror att det är riktigt som han säger, men han kan väl knappast ändå ha blivit felciterad i allt. Statsrådet Geijer yttrar bl.a. att den enskilde många gånger saknar förutsättningar att bedöma sin situation. Biträde av juridisk, teknisk eller annan expertis är värdefullt, men han vågar många gånger inte anlita sådan. Situationen är exakt densamma för den enskilde såväl vid fastighetsdomstol som vid koncessionsnämnd. En fastighetsägare med mycket begränsade ekonomiska resurser, som befinner sig i den situationen att han skall möta upp mot denna samlade expertis, vågar helt enkelt inte själv anlita experter som hjälper honom, både tekniska och juridiska, med risk att han kanske får betala samtliga kostnader själv. Därför menar jag att hans situation är densamma om han för sin talan vid en fastighetsdomstol som om han gör det inför koncessionsnämnden. Principiellt anser jag således att man kan föra in dessa båda instanser i samma resonemang, även om jag i min interpellation inte använde ordet koncessionsnämnd.

Herr talman! Herr Lundström har frågat mig, dels när förslag till lag om det allmännas skadeståndsansvar för den offentliga verksamheten liksom de aviserade lagförslagen om arbetsgivares och arbetstagares skadeståndsansvar samt föräldrars och barns skadeståndsskyldighet kan föreläggas riksdagen, dels om regeringen utöver dessa speciallagar kommer att framlägga någon mer grundläggande allmän skadeståndslagstiftning. Förslag till lagstiftning på de tre områden av skadeståndsrätten som interpellanten har angett i den första delen av sin interpellation kommer att remitteras till lagrådet i början av nästa år. I och med att detta förslag genomförs kommer en betydelsefull etapp i det skadeståndsrättsliga reformarbetet att vara fullbordad. Men åtskilligt arbe te återstår. Vissa betydelsefulla frågor om skadestånd vid invaliditet och om efterlevandes skadeståndsrätt utreds f.n. av skadeståndskommittén, vars arbete i den delen kan väntas bli slutfört under nästa år. På längre sikt torde det bli nödvändigt att se över samordningen mellan skadeståndslagstiftningen, socialförsäkringen och andra trygghetsanordningar. I detta ämne är jag emellertid inte för dagen beredd att lämna några besked. Det rör sig här om utomordentligt invecklade problem som kräver ingående juridiska, ekonomiska och administrativa överväganden innan tiden är mogen för politiska ställningstaganden.

Herr talman! Till statsrådet och chefen för justitiedepartementet får jag framföra mitt tack för svaret på interpellationen. Svaret på den första frågan är kort och koncist, ja, i fråga om tidpunkten ungefär lika exakt som förre justitieministerns löfte för två och ett halvt år sedan till fru Nettelbrandt i andra kammaren. Beskedet nu, att förslaget skall gå till lagrådet i början av nästa år, är naturligtvis glädjande och välkommet. Vi får hoppas att det också blir så. Med hänsyn till den försening på ett par år som inträffat sedan förutvarande justitieministern uttalade sitt löfte hade det väl ändå varit önskvärt med en liten förklaring till den starka förseningen. Jag säger detta därför att jag vet att både här i riksdagen, där man med stort intresse tog del av svaret i andra kammaren, och även bland allmänheten en betydande oro har kunnat märkas på grund av denna försening. Det har visat sig under den tid som har gått — de senaste två åren — att flera stora frågor inte har kunnat lösas därför att de hänger samman med dessa tre lagar. Detta har skapat så många problem, att man förstår att folk har börjat undra vad det är som har gjort att lagförslagen försenats på det sätt som vi nu har fått uppleva. Jag skall inte gå in i detalj men kan helt kort nämna några exempel från vad jag har sett när jag bläddrat igenom tidningarna. Det gäller arbetstagare eller andra som blivit skadelidande på grund av olyckor inom järnvägen, på grund av olyckor under väg till eller från arbetet eller i arbetet och även olyckor som kan ha skett inom sjukvården. I alla dessa fall har man sagt att det inte kan fortsätta som det nu är och frågat om vi inte får de nya lagförslag som har aviserats. Statsrådet har inte berört orsaken till dröjsmålet. Jag ställer då frågan här, därest statsrådet inte av min interpellation kunnat utläsa en naturlig önskan om att få ett besked. Naturligtvis hade det varit av stort intresse att få veta vad som egentligen hänt med det till i fjol så bestämt utlovade förslaget till lag om det allmännas skadeståndsansvar. Men långt viktigare är det spörsmål som innefattas i den andra delen av min interpellation: Kommer regeringen att framlägga förslag till någon mer grundläggande allmän skadeståndslagstiftning? Såvitt jag visste när jag framställde interpellationen var ingenting planerat därvidlag — jag bortser från den s.k. skadeståndskommitténs specialuppdrag. Hur väsentlig den av mig framställda frågan är, har framgått av den offentliga debatt som har pågått i pressen under senare år och som inte minst markerades vid den frågestund med justitieministern som förekom i går i televisionen. Frågeställningarna i reportage och artiklar har varit starkt tillspetsade, och det ingalunda utan skäl, såvitt jag förstår. Man har frågat om riskerna är mindre att någon skall lida skada på grund av brottslingars verksamhet än på grund av barns. En tidning ställer den frågan, eftersom spörsmålet om barns och föräldrars skadeståndsansvar nu tydligen ansetts vara så viktigt att det skall utredas före den verkligt stora frågan. Det finns en mängd andra exempel på behovet av en allmän skadeståndslag. Reportage har förekommit i pressen såväl tidigare som under de senaste dagarna. I dessa ges upprörande exempel på fall där misshandel och våld har förekommit och vederbörande icke har kunnat utfå någon ersättning att tala om. Man har kunnat få tag i våldsverkaren och utdömt skadestånd. Men liksom i andra fall gäller den gamla regeln att där ingenting finns att taga har även kejsaren förlorat sin rätt. Justitieministern förklarade själv i går i TV att också han tyckte att det ter sig meningslöst att man utdömer skadestånd där man faktiskt vet att det inte blir mer än en dom på papperet. En domare, som har yttrat sig i denna fråga, har sagt att staten borde förskottera och driva in skadestånd. Läget är för närvarande det, säger han, att om en person döms till böter och skadestånd driver staten in böterna, advokatarvode m.m., medan målsägaren har små möjligheter att få ut sitt skadestånd. Det har påpekats gång efter annan att brotten blir allt grövre och tillhyggena allt vanligare. Även om våldet aldrig kan kompenseras kan ändå ofta ett skadestånd om det betalas ut bli till en viss hjälp för den oskyldigt drabbade. Även sådana som blivit misshandlade av okända personer bör kunna få någon ersättning. Den allmänna debatten har flerfaldiga gånger sysslat med frågan om vad som kan göras för att åstadkomma en ändring. Enligt uppgifter jag sett kommer det nya förslag som skadeståndskommittén skall lägga fram bl a. att innebära att skadestånd för psykiskt lidande även kan utdömas för ofredande som innefattar brott. Ofredande skulle alltså kunna gälla våldsbrott. Men jag fäste mig vid att lagförslaget inte kommer att ta upp problemet om hur man skall få den dömde att betala skadeståndet. Man gör alltså halt inför frågan om domens reella värde. Tanken på ett försäkringsskydd har dryftats, och en del försäkringsbolag har redan tagit upp till behandling problemet med våldsoffer som inte får ut något skadestånd. Man har infört ett s.k. överfallsskydd i hemförsäkringarna. Detta överfallsskydd är försett med en mindre självrisk och har ett tak för utbetalningar vid ungefär ett par hundra tusen kronor. Alla försäkringsbolag är dock inte eniga om detta sätt att lösa problemet. De stora linjerna i denna fråga drogs upp av förre justitieministern Kling i något som en tidning kallat för hans politiska testamente. Det innebar att staten skulle överta all olycksfallsförsäkring genom en utbyggnad av socialförsäkringen. Om jag förstår statsrådet Geijer rätt är han inne på likartade tankegångar i sitt interpellationssvar. Tanken har skymtat tidigare i debatten, liksom alternativet med en statlig fond för att garantera skadeståndet, vilket också nämndes i gårdagens TV-utsändning. Redan 1943 års försäkringsutredning dryftade frågan om försäkringsskydd för skador vållade av annan, men utredningen kom till den slutsatsen att om skadeståndsbeloppet var tämligen högt borde det allmänna överta skadeståndsansvaret. Detta skulle särskilt kunna bli fallet vid svåra personskador med skadeståndskrav av så stor omfattning att den skadevållande saknade möjlighet att betala ersättningen. Riksdagen behandlade efter vad jag minns också detta problem för sex sju år sedan, dock utan resultat. Senast i fjol avvisade riksdagen tanken att staten skulle garantera skadeståndsersättning till person som blivit skadad genom brott. Motionären sade i sitt an förande vid detta tillfälle att det inte hjälper den som ligger slagen på gatan att ett riksdagsutskott varit positivt till tanken på en ersättning åt den slagne, om inte riksdagen försöker att också nå en lösning som ger materiella resultat. Jag tycker nog att motionären i detta yttrande fångat frågans kärnpunkt. Nu har jag sport justitieministern: Kommer regeringen att ge sig på det stora problemet om en mer grundläggande skadeståndslagstiftning så att det blir ett samlat resultat? På detta svarar statsrådet Geijer att han inte för dagen är beredd att lämna något besked. Vad menar han med uttrycket »för dagen»? Jag skulle vilja säga att man med hänsyn till frågans mycket stora betydelse skulle kunna begära att dagen då ett besked kan lämnas kommer mycket snart. Det beskedet hoppas jag skall innebära att statsrådet Geijer förklarar att man skall ge sig på detta svåra och stora problem utan dröjsmål. Med hänsyn till den allvarliga ökning av våldsbrotten som sker — statistiska uppgifter om detta står bl.a. att läsa i tidningarna i dag och har speciellt beträffande Stockholms stad också redovisats tidigare — tror jag man kan säga att frågan brådskar, även om den är komplicerad. Naturligtvis förstår jag att problemet är komplicerat. Den väldiga långhalningen av de olika skadeståndsrättsliga utredningarna som statsrådet Kling svarade för motiverades ju med att problemen var av invecklad natur, inte minst var det svårt att nå enighet i dessa frågor inom den nordiska lagstiftningen. Jag har förståelse också för dessa svårigheter. Som ivrig nordist önskar jag naturligtvis att likadana eller likartade lagar kan komma till stånd ungefär samtidigt i Nordens alla länder. Men går det inte att nå detta mål på alla områden — och så har det ju heller inte varit hittills — får vi väl försöka själva klara de av våra egna problem som vi anser vara särskilt viktiga. Dit hör, tycker jag, att skapa den trygghet som är möjlig vid en skada eller förlust av den art jag berört genom att staten på något sätt garanterar att den nödlidande får skadestånd då den skadeståndsskyldige är ur stånd att själv svara för skadeståndet.

Herr talman! Herr Lundström frågade först om jag kunde närmare ange anledningen till att framläggandet av en proposition i denna fråga har dragit ut på tiden. Han har väl nästan själv givit svaret på detta genom att lämna olika exempel på de delade meningar som finns på nästan alla delområden inom skadeståndsrätten. Orsaken är naturligtvis just att vi här har att göra med en materia som i alldeles särskilt hög grad är både komplicerad i sig själv och omfattande, så att den för in på många olika områden av rättslivet. Detta är alltså anledningen till att övervägandena inom departementet har blivit många och tagit mycket lång tid. Trots den relativt korta tid som jag har varit i justitiedepartementet tror jag mig kunna säga att man knappast med fog rent allmänt sett kan göra gällande att justitiedepartementet skulle arbeta långsamt med att få fram lagstiftning. Under min företrädares tid har ju ändå betydande lagförslag på olika områden kommit fram mycket snabbt.

När väl denna proposition kommer — inom rimlig tid som det sagts — gäller frågan vad vi sedan skall göra. Herr Lundström efterlyser om det då är meningen att söka få en samlad lösning, en grundläggande allmän skadeståndslagstiftning. Det är naturligtvis alltid frestande att söka komma fram till en teoretiskt klar och entydig och hållbar grund i en rättsfråga och sedan på den bygga upp en lagstiftning. Detta är ju emellertid just på skadeståndsrättens område utomordentligt svårt. Vi lever i en tid då teoretikerna har olika uppfattning om grunden för skadeståndsrätten, och man kan inte för närvarande säga att det finns någon klart utmejslad förhärskande uppfattning på detta område. I en sådan situation kan man ställa sig tveksam om det inte är bättre att gå fram på delreformens väg, d.v.s. att söka prioritera och ta upp sådana frågor som i första hand pockar på sin lösning. I det avseendet vill jag inte binda mig alltför hårt, men jag vill ändå säga till herr Lundström, att jag är mycket tveksam om man skall lägga fram ett förslag till en allmän skadeståndslagstiftning eller om man skall fortsätta på den hittillsvarande vägen.

Herr talman! Beträffande de lagar som nu kommer vill jag bara notera att det den 11 maj 1967 tydligen inte förelåg någon risk för en försening, utan lagarna skulle komma 1968. Det bekräftades i ett par omgångar av dåvarande justitieministern. Det är därför som jag och många med mig har frågat sig, vad som skett under denna tid eftersom en sådan försening uppstått att vi fått vänta på att få ändrade bestämmeiser i nu gällande bestämmelser på berörda områden. Att frågorna är komplicerade, det förstår jag mycket väl, men jag undrar vad det är som komplicerat dem speciellt under tiden sedan löftet lämnades för två och ett halvt år sedan. Det har jag inte fått klart för mig i annan mån än att det visat sig att oförutsedda problem uppstått. Det kan givetvis tänkas att sådant sker. Jag vill dock säga att jag har stor aktning för förre statsrådet Klings arbete. Som en liten lustighet vill jag nämna att jag en gång ställde en interpellation till tre justitieministrar å rad angående en viss fråga, och alla tre sade: Jo, vi skall se till att detta blir ordnat, det går nog att klara på något sätt. Den förste avgick efter någon tid. Jag ställde samma fråga till den andre justitieministern, och han svarade på samma sätt. Men ingenting skedde, och i sinom tid avgick även han. Så kom herr Kling. Då hoppade jag upp igen och ställde samma fråga för tredje gången och undrade om han var den som skulle göra det, eller om vi skulle bida någon annan. Han sade att det behövde vi inte, utan att saken skall ordnas. Och det blev den! Det var ett arbete som såvitt jag förstår inte var igångsatt tidigare men som han gjorde. Jag har även i andra avseenden haft anledning till stor aktning för herr Klings verksamhet. Det är alltså i och för sig inte fråga om någon kritik mot att något inträffat under tiden efter maj 1967 utan en önskan att få veta skälet, och den önskan delar jag med många andra.

Det är — jag upprepar — ett utomordentligt viktigt problem. Statsrådet säger att det är tveksamt om man skall ge sig in på detta stora komplex eller om man som hittills skall gå fram med de taljlösningar. Jag erinrar mig — men jag kan inte komma ihåg i vilka direktiv från någon justitieminister — att det vid ett tillfälle sades att när nu de frågor som vi här omnämner blir klara, så bör man vara beredd att ta upp problemet om en generell skadeståndslagstiftning. Jag vill minnas att det sades i ett nordiskt sammanhang — jag har citatet i min bänk men hann inte leta fram det. Vi får nu tre nya lagar och så småningom ytterligare en. Såvitt jag har hört — om det är rätt vet jag inte — regleras i dessa frågan om skadestånd vid sådana här överfall på ett bättre sätt än för närvarande. Däremot ger man sig inte in på problemet om hur den överfallne skall få ut skadeståndet, då den skyldige inte har något att betala med. Det betyder med andra ord att frågan är och fortfarande kommer att under lång tid vara olöst på den punkten. I tidningsartiklar och bland allmänheten har man i år upprörts över uteblivet skadestånd till en person som utsatts för en olycka i samband med militärtjänstgöring. Försvarsministern talade då om att det skulle komma en lag som gav klart besked att ersättning skulle betalas ut vid sådana skador under militärtjänst. Den har kommit och ligger redan på riksdagens bord, om inte rentav ärendet beslutades i går — jag var inte här då och vet ingenting om den saken. Ärendet behandlades emellertid mycket snabbt. Det var ett upprörande fall som tydligen stimulerade till febril verksamhet på lagstiftningsområdet. Jag är väl medveten om att samma möjlighet till snabbhet naturligtvis inte kan uppnås när det gäller hela det stora komplexet om en generellt verkande skadeståndslag. Men det är viktigt att man vågar ge sig in på problemet och göra det ganska snart. Av statsrådets svar i dag och i TV i går har jag fått uppfattningen att vi egentligen är på samma linje, han och jag, om önskemålet att kunna lösa problemen. Men våra åsikter går isär om huruvida man skall sätta i gång att försöka lösa problemet och hur detta skall angripas. Jag höll på att säga att det gör mig mindre hur man sätter i gång, bara det sker någonting. Om initiativet dröjer, kommer frågans lösning, så pass komplicerad som den är och även om man arbetar med snabbhet, ändå att ta många år.

Herr talman! Det ärende som här skall avhandlas — jag avser då det avsnitt som behandlas i första lagutskottets utlåtande, eftersom bevillningsutskottets betänkande endast avser en följdändring — gäller viktiga ändringar på mycket centrala områden inom familjerätten. Vi är ju här i landet kända för att vara ganska betänksamma och långsamma när det gäller att anpassa lagarna på centrala rättsområden efter utvecklingen i samhället. Det är inte ovanligt att det sägs att en reform är ett steg i rätt riktning, fastän många anser det befogat att gå längre. I det här fallet skulle jag för min del tvärtom vilja säga att propositionen innehåller förslag om värdefulla förbättringar i flera avseenden, men att den faktiskt lider av det felet att den går ett steg för långt. Detta gäller framför allt frågan om arvsrätt för utomäktenskapliga barn, som jag senare närmare skall återkomma till. Jag är väl medveten om att jag i dagens läge inte har utsikter att här i riksdagen få gehör för mina åsikter i denna fråga, och jag skall inte göra något allvarligt försök att övertyga kammarens ledamöter. Men då jag för min del är helt säker på att stora olägenheter, och kanske t.o.m. tragedier, kommer att inträffa till följd av lagens tillämpning i de särskilda fallen, anser jag det påkallat att här framföra en varning, även om den av allt att döma kommer att förklinga tämligen ohörd. Innan jag går in på huvudfrågan vill jag dock säga några ord om de andra reformer som föreslagits och som har betraktats som förutsättningar för arvsrättsreformen. Vi har först ändringen i giftermålsbalken, som i huvudsak innebär en uppräkning av det minimibelopp som vid bodelning skall tillkomma efterlevande make med hänsyn till penningvärdeförsämringen och standardökningen i samhället. Därjämte införs en för framtiden värdefull automatisk värdereglering av beloppet. Samtidigt har också genomförts en viss jämkning av regelns tilllämpningsområde. Den jämkningen har dock tyvärr medfört vissa omotiverade och inte avsedda effekter i vissa speciella fall, som inte påpekats i propositionen men upptäckts vid utskottsbehandlingen. I propositionen föreslås att regeln om särskild bodelningsförmån för efterlevande make inte skall tillämpas om den avlidne efterlämnar barn under 16 år som inte är barn till den efterlevande maken. Mot syftet att gynna ett sådant barn finns ingenting att erinra, men regeln är skriven så att då det finns sådant barn, verkar den även till förmån för andra barn som i och för sig inte är berättigade till någon sådan förmånsställning. Vid underhandsförfrågan i departementet har uppgivits att man observerat dessa konsekvenser men inte lyckats finna någon utväg att undvika dem. Jag har svårt att se att det inte skulle gå att formulera regeln så att efterlevande makes rätt till ökad andel i boet skall gälla endast i den mån det inte inverkar begränsande på bröstarvinges rätt till underhåll! ur kvarlåtenskapen enligt 8 kap. 38 ärvdabalken. Jag utgår då från att, som i propositionen föreslagits, arvsrätten för utomäktenskapliga barn genomförs. Utskottet har emellertid inte haft tillräcklig tid till förfogande för att undersöka om en sådan skrivning skulle föranleda komplikationer i andra sammanhang och har därför nöjt sig med att påpeka förhållandet och räkna med att frågan närmare penetreras av den tillsatta nya familjerättsutredningen. Ett liknande förhållande föreligger när det gäller en föreslagen ändring av 104 8 försäkringsavtalslagen. Denna paragraf avser att bereda visst laglottsskydd för utfallande livförsäkringsbelopp. Detta skydd har emellertid genom en mindre tillfredsställande formulering kommit att i viss omfattning genombrytas såvitt gäller grupplivförsäkring. Denna tämligen komplicerade materia redovisas närmare i utlåtandet. Utvecklingen får visa, huruvida en lagändring här kommer att visa sig behövlig. Nästa huvudavsnitt gäller reglerna om fastställande av faderskap för barn utom äktenskap. Här föreslås nu regler, som avser att i högre grad än hittills utnyttja de resurser, som vetenskapen ställer till förfogande för att åstadkomma större säkerhet i faderskapsbestämningarna. I stället för att som hittills utgå från en presumtion, grundad på samlag under en möjlig konceptionstid och som kan brytas endast genom mycket stark, nära 100-procentig, motbevisning, skall man nu i fall då presumtio nen utpekar flera möjliga fäder söka fastställa vilken av dem som med den största sannolikheten är fadern. Om ingen klar sannolikhet kan påpekas skall saken läggas ned och inget faderskap fastställas. Det är uppenbart att de nya reglerna borgar för större säkerhet i de fall, då man kommer till resultat, och detta är givetvis en stor fördel, men man får inte blunda för de mindre tilltalande konsekvenserna. Samtidigt som man försöker förbättra de utomäktenskapliga barnens ställning tillskapar man, eller i varje fall förstorar, en grupp barn med sämre ställning, barnen utan fader. De nya reglerna kan också väntas i viss mån komplicera faderskapsrättegångarna. Nu förlöper dessa, sedan blodprov tagits, i regel mycket smidigt. De nya reglerna måste emellertid uppmuntra till att i högre grad forska i alla detaljer beträffande andra möjliga fäder, preventivmedel m.m. även om de utpekade fäderna väl i de flesta fall inte lägger så stor vikt vid den aspekt, som ligger i den oftast långt i framtiden liggande arvsrätten, kan dock även denna sida av saken i speciella fall medverka till att rättegångarna kompliceras. Det kan vidare inte uteslutas, att de nya reglerna kan leda till ett osympatiskt köpslående mellan fader och moder om nedläggande av faderskapstalan eller om barnets bortadopterande. Även utpressningsliknande aktioner kan befaras. Jag är emellertid med hänsyn till den ökade säkerheten beredd att acceptera de nya föreslagna reglerna, men har här velat påpeka att medaljen har en baksida, som kan visa sig vara tämligen ful. Jag kommer så slutligen till huvudfrågan: de utomäktenskapliga barnens arvsrätt. Det är riktigt, som i propositionen framhållits, att önskemål om införande av arvsrätt för utomäktenskapliga barn under lång tid framträtt med betydande styrka i den allmänna debatten. Synpunkten har härvid framför allt varit den att man velat så långt som möjligt bereda barn utom äktenskap en ställning likvärdig med den alla andra människor har i samhället. Om denna målsättning i och för sig tror jag att det råder tämligen allmän enighet. Men jag tror att den nu aktuella frågan varken principiellt eller praktiskt bör betraktas som en fråga om de utomäktenskapliga barnens rättsställning. Arvsrätten är en fråga som normalt inte är aktuell under den tid, då vederbörandes ställning som född inom eller utom äktenskap är påtaglig och synbar för såväl omgivningen som barnet självt. Frågan blir normalt aktuell vid en helt annan tidpunkt, och helt andra aspekter träder då i förgrunden. Det gäller här en arvsfråga, och det är symptomatiskt att de aktuella lagreglerna återfinns i ärvdabalken, inte i föräldrabalken. Arvsreglerna bör enligt de grunder härför som gäller i svensk rätt i första hand bedömas efter de förhållanden, som har anknytning till arvlåtaren, och endast subsidiärt med hänsyn till speciella behov till förhållanden som har anknytning till de presumtiva arvingarna. Det råder här i landet i princip testationsfrihet, d.v.s. var och en har rätt att genom testamente bestämma hur det skall förfaras med hans kvarlåtenskap. Den enda begränsning som gäller är laglottsreglerna till förmån för bröstarvingar. Dessa regler är att betrakta som ett avsteg från principen av praktiska skäl, då mindre viljestarka föräldrar ibland haft svårt att motstå påtryckningar från barn eller utomstående personer med påföljd att testamenten kommit till stånd som inte i egentlig mening ger uttryck för testators vilja. Mot bakgrunden av testationsfriketen framstår arvsreglerna som subsidiära regler som sökt fånga upp vad som i normala fall kan antas motsvara arvlåtarens vilja. De utgör ett slags standardmall för testamente, och man vinner genom arvsreglerna att det blir onödigt att i dessa normala fall upprätta testamente. Man slipper också de olägenheter som uppstår, om testamente av förbiseende icke upprättats, förkommit eller inte anpassats efter ändrade förhållanden. Vid utformningen av arvsreglerna har det varit naturligt att familjegemenskapen blivit den ledande principen; arvsberättigade i första hand har blivit de personer som stått i den närmaste sociala och ekonomiska samhörigheten med arvlåtaren. En schablonmässig utformning av reglerna är nödvändig, och då har släktskapen helt naturligt blivit det främsta kriteriet. Men i vissa fall har andra omständigheter tett sig väsentligare, och detta har varit grunden till de reformer på arvslagstiftningens område som genomförts på senare tid. Sålunda har efterlevande make tillagts arvsrätt — efter bröstarvingar — trots att släktskap inte föreligger. Å andra sidan har kusiner och avlägsnare släktingar uteslutits från arvsrätt. Här är sambandet enligt nu gällande betraktelsesätt så svagt att någon presumtion för arvlåtarens vilja inte föreligger. Vidare har för ej länge sedan med full konsekvens genomförts den ändringen, att adoptivbarn ärver adoptivföräldrarna och deras släkt men ej sina biologiska föräldrar. Det är en klar tillämpning av samma princip. Enligt min mening bör dessa grundläggande arvsrättsliga principer tillämpas även på den nu aktuella frågan. Avgörande bör då bli, i vilken mån de utomäktenskapliga barnen har haft någon familjesamhörighet med fadern och vad dennes önskemål beträffande kvarlåtenskapen i normala fall kan antas vara. Här är enligt min mening en differentiering nödvändig. Har fadern levat i familjegemenskap med modern och barnet — eller bara med barnet — eller har han eljest i påtaglig grad intresserat sig för barnet, bör det rimligen få arvsrätt lika med andra barn. Dessa fall tycks numera tendera att öka i antal. Har fadern endast betalat ett underhållsbidrag — kanske inte ens det — utan en närmare kontakt med modern eller barnet, föreligger inga skäl för att införa arvsrätt. Det ligger för övrigt ofta flera decennier mellan den tid då underhållsbidraget slutbetalades och den tid då arvsfrågan blir aktuell. Det bör vara möjligt att lagstiftningsvägen finna kriterier, som på lämpligt sätt skiljer mellan dessa båda grupper eller i varje fall att ställa möjligheter till förfogande för vederbörande att på ett tidigt stadium klargöra, vilka regler som skall gälla. En lagstiftning efter sådana linjer hade jag gärna velat biträda, men då något utarbetat förslag inte föreligger, nödgas jag yrka avslag på det föreliggande förslaget och begära ny utredning. Det är emellertid skäl att påpeka att redan gällande lag innehåller bestämmelser som i viss utsträckning tillgodoser dessa önskemål. S.k. trolovningsbarn har sålunda full arvsrätt efter fadern — men inte efter hans släktingar — och i andra fall finns möjlighet att avge en arvsrättsförklaring. Underåriga barns rätt till underhåll är också tillgodosett, vare sig de är födda i eller utom äktenskap. Vad jag hittills har anfört avser mera principiella synpunkter på frågan, och dessa bör tillerkännas särskilt stor betydelse när det gäller en så central fråga. Det finns emellertid även anledning att se litet på vilka verkningar man kan vänta sig att reformen får i praktiken. Vad då först beträffar de argument som har anförts för reformen, nämligen önskemålet att bereda de utomäktenskapliga barnen en ställning i samhället som är likvärdig med andra barns, så tror jag faktiskt inte på någon nämnvärd effekt. Jag tror inte heller att någon annan på allvar inbillar sig att reformen kommer att bidra till att förbättra de personliga relationerna mellan utomäktenskapliga barn och deras fäder. Man kan väl snarare befara att motsatsen blir fallet i enstaka fall. Många fäder känner stort ansvar för sina utomäktenskapliga barn, men det är väl i första hand ett ekonomiskt ansvar för såväl barnet som modern under uppväxttiden. I dessa fall tror jag att arvsrätten är ett så avlägset perspektiv, att den inte spelar någon roll. I andra fall, särskilt när det biologiska faderskapet är osäkert, som fallet ej sällan är när det gäller tidigare fastställda faderskap, skulle väl arvsrätten snarast verka avkylande på ansvarskänslan. Även när man ser på de praktiska konsekvenserna är det emellertid liksom vid det principiella bedömandet situationen vid själva arvfallet som bör beaktas. Om man då bortser från de fall, då jag enligt vad jag nyss anförde är beredd att godta och önskar genomförandet av full arvsrätt, är situationen i flertalet fall kanske den att det utomäktenskapliga barnet inte har någon kontakt med den avlidnes familj eller närmaste anhöriga i övrigt. Ofta är det t.o.m. helt okänt för familjen att ett dylikt barn existerar. Detta gäller vare sig barnet är fött före eller under ett äktenskap — eller annan familjebildning — som består vid dödsfallet. I dessa fall innebär en för familjen helt främmande dödsbodelägare såväl ekonomiska som psykologiska påfrestningar. Bl.a. kan det medföra stora svårigheter att inom familjen, som kanske redan genom dödsfallet har drabbats ekonomiskt, behålla ett eget hem, ett mindre jordbruk eller en mindre rörelse. Jag vill framhålla att i den mån det utomäktenskapliga barnet har behov av underhåll för sin uppfostran så är detta behov tillgodosett redan genom nu gällande bestämmelser. Arvskiften kan vara ganska besvärliga affärer även när parterna är personer som hör nära samman. Mycket värre blir det om en, som det uppfattas, utomstående person skall delta och särskilt om man tror att hans anspråk icke har underlag i den avlidnes vilja. Vad jag talat om avser tämligen normala fall, som blir de oftast förekommande. Speciella förhållanden kan även förekomma, som gör att konsekvenserna i det enskilda fallet ter sig ännu mer otillfredsställande eller till och med stötande. Detta är naturligtvis ägnat att leda till särskilt svåra kontroverser. Jag skall här bara nämna ytterligare ett i och för sig ganska allmängiltigt exempel. Om en person avlider utan att efterlämna make eller bröstarvingar går arvet till föräldrar eller syskon. Den som är tillfredsställd med en sådan ordning behöver inte upprätta något testamente. Men han har då säkerligen tänkt på dem som han känner som tillhörande familjen. Som arvinge kan emellertid då även uppträda någon utanför denna krets som är t.ex. barn utom äktenskap till den avlidnes fader. För att undvika detta, av den avlidne säkerligen inte önskade resultat, måste han ha upprättat testamente med uttryckligt uppräknande av de avsedda personerna. Förutom att detta säkerligen i många fall kommer att försummas, kan man peka på risken för tolkningssvårigheter och för att ett testamente inte anpassas efter ändrade förhållanden. Jag vill i denna del bara tillägga att åtminstone när det gäller barn, som är födda före lagens ikraftträdande så finns det inte möjligheter för en person i den situation, som här nämndes, att skaffa sig säker kännedom om vilka som kommer att vara hans närmaste arvingar. Jag har redan sagt att jag nödgas yrka avslag på det här föreliggande förslaget om arvsrätt för utomäktenskapliga barn. Av motiveringen framgår, att skälen mot förslaget framstår med särskild skärpa när det gäller barn, vilkas faderskap är fastställt enligt tidigare regler. Dessa var ju närmast avsedda att säkerställa underhållsskyldiga formella fäder till alla eller möjligast flesta barn utom äktenskapet. I min reservation ligger därför subsidiärt även en anslutning till de reservationer, som yrkar på sådana övergångsbestämmelser, som tar hänsyn till de regler för fastställande av faderskapet, vilka tidigare har gällt. Slutligen vill jag framhålla, att den föreslagna ändringen av namnlagen, som ger utomäktenskapligt barn rätt att genom anmälan hos pastor anta faderns släktnamn, bör anstå i avbidan på den slutliga lösningen av frågan om arvsrätten. På grund av det anförda ber jag, herr talman, att få yrka bifall till den reservation, som jag fogat vid första lagutskottets utlåtande, och, i de delar som ej berörs av reservationen, till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag vill ingalunda förneka att herr Alexanderson har anfört betydelsefulla invändningar mot de föreslagna nya reglerna om utvidgad arvsrätt för barn utom äktenskapet. Men det är väl ändå så att i den allmänna uppfattningen har det sedan länge framstått som ett rättvisekrav att de utomäktenskapliga barnen skall jämställas helt med barn i äktenskap. Jag tror att det uppfattas som en form av diskriminering att full arvsrätt inte har tillerkänts barn utom äktenskap. Mot den bakgrunden har jag för min del godtagit de skäl som propositionen har anfört för de nya reglerna och alltså inte velat motsätta mig dem. Däremot har jag reserverat mig på en annan punkt. Tillsammans med tre andra ledamöter av första lagutskottet har jag i reservationen 3 till utskottets utlåtande föreslagit att de nya reglerna om utvidgad arvsrätt skall gälla endast faderskap som har fastställts efter utgången av år 1949, då föräldrabalken trädde i kraft. Enligt propositionen och utskottsmajoriteten skall de nya reglerna gälla alla fall där arvlåtaren avlidit 1970 eller senare. Ärvdabalkssakkunniga och familjerättskommittén, som har lagt fram förslag på vilka propositionen bygger, hade tänkt sig att den utvidgade arvsrätten skulle gälla endast i de fall då faderskapet hade fastställts enligt de nya reglerna. Principiellt talar väl rätt mycket för detta, framför allt det som herr Alexanderson framhöll, nämligen att vi först 1970 får regler som garanterar en något så när godtagbar sannolikhet för faderskap när sådant fastställes. Om jag då fortsätter att resonera principiellt, så krävs det väl i så fall en möjlighet för dem vilkas faderskap fastställts före den nya lagens ikraftträdande att genom en ny process få fastställt att den här sannolikheten föreligger även i deras fall. Många gånger skulle väl en sådan fråga ordnas frivilligt genom ett erkännande av faderskapet enligt den nya lagen, men det kan befaras att det blev många processer, och dessutom skulle man få räkna med så stora bevissvårigheter i dessa processer att jag förstår att departementschefen inte velat lägga fram ett sådant förslag. Jag är heller inte beredd att göra det. I det läget har jag sagt mig att det tyvärr finns anledning att räkna med sådana olägenheter som herr Alexanderson påvisar. Personliga tragedier kan uppstå, när ett barn utom äktenskap, som inte varit känt för den avlidnes familj, dyker upp vid bouppteckningen. Olägenheterna är, som jag ser det, i sådana fall i regel större ju äldre förhållanden det gäller, framför allt därför att samhällsförhållandena var annorlunda förr i världen även på det här området. Det var inte så ovanligt att en ung man i 20-årsåldern, som tillsammans med ett antal andra unga män kunde misstänkas vara fader till ett barn utom äktenskap, med bistånd av anhöriga skrev på ett avtal enligt vilket han gav ett engångsbelopp till modern. Så trodde han att saken var ur världen, men kanske 40 eller 50 år efteråt dyker detta barn upp — med ett rättvisekrav, javäl, men under förhållanden som naturligtvis kan ställa till mycket större tragik för de efterlevande än vad vinsten är för barnet i och med att det får del av arvet. Härtill kommer att förr i världen kunde en person bli utpekad som fader och faderskapet fastställas trots att sannolikheten var mycket liten för att vederbörande verkligen var far. Om modern hade flera män att välja mellan, kunde hon relativt lugnt välja ut den som hade det ekonomiskt bäst ställt, därför att möjligheterna för en person som oriktigt utpekats som fader var mycket små att fria sig med blodprov. Jag vet inte om den beräkning är riktig som man brukade göra på 1930-talet, att en felaktigt utpekad fader hade en möjlighet på sex att fria sig med blodprov. Sedan har blodproven successivt förbättrats, och vi önskar väl alla att det så småningom skall bli möjligt att med säkerhet avgöra huruvida en man som anses vara fader till ett barn också är den verklige fadern. Sannolikheten för att det verkliga faderskapet sammanfaller med det av domstolen fastställda har successivt ökat genom förbättrade metoder för blodundersökning m.m. Jag har sagt mig att det med utgångspunkt häri kunde vara önskvärt att försöka finna en tidpunkt från vilken de nya reglerna skulle börja gälla. Faderskap som fastställts före den tidpunkten skulle alltså inte ges någon ändrad rättsverkan i arvsrättshänseende, medan faderskap fastställda efter den tidpunkten skulle ha samma rättsverkan som faderskap enligt den nya lagstiftningen. Det är inte så lätt att finna en sådan tidpunkt, därför att utvecklingen har gått successivt. När den nya föräldrabalken trädde i kraft den 1 januari 1950 gjordes emellertid den «principiella skillnaden att medan den äldre lagstiftningen byggde faderskapsfastställelsen endast på möjligheten att vederbörande kunde vara fader till barnet, så fordrade man från 1950 en — om också svag — sannolikhet. Det skulle inte vara osannolikt att vederbörande var far. Lagstiftaren tänkte sig inte någon mer betydelsefull förändring genom den nya lagstiftningen 1950, men den principiella synen ändrades ändå i någon mån. Dessutom skedde på 1950-talet en ganska väsentlig förbättring av meto derna för att utesluta faderskap i de fall då den utpekade inte var far. även det talar för att man skulle kunna godta den 1 januari 1950 som gräns. Därmed vinner man ytterligare att de barn utom äktenskap som nu inte har nått vuxen ålder kommer in under de nya reglerna. Det är väl ändå så att det ekonomiska behovet är störst för de barn som ännu inte har nått den ålder att de kan antas vara i stånd att försörja sig själva. Om man sätter 1950 som gräns minskar man samtidigt antalet fall där tragik kan uppstå genom att ett barn utom äktenskap helt oväntat anmäler sig då ett arv skall fördelas. Herr talman! Jag är fullt på det klara med att den tidpunkt som reservanterna föreslår inte är någon absolut vattendelare mellan gamla och nya regler, men den föreslagna gränsen är ett försök att begränsa de övergångssvårigheter som den nya lagstiftningen under alla förhållanden måste föra med sig. Av den anledningen yrkar jag bifall till reservation 3 vid första lagutskottets utlåtande nr 52.

Herr talman! Som motionär vill jag beröra herr Oskarsons reservation, som eljest inte hade haft någon talesman från första lagutskottet i denna kammare. Jag känner mig som en sparv i tranedansen efter de framstående domstolsjurister som uppträtt här före mig. Jag har ingenting att erinra mot införandet av arvsrätten för de utomäktenskapliga barnen som sådan. Jag tror att tiden är mogen för en dylik reform. Inte minst har ungdomen upplyst mig om detta. Herr Oskarsons reservation riktar sig endast mot de i propositionen föreslagna ikraftträdandereglerna, som innefattar en mycket vittgående retroaktivitet. Han riktar sig alltså mot att arvsrätten skall gälla från arvlåtarens frånfälle, oavsett när barnet fötts. Herr Oskarsons reservation utmynnar i ett yrkande på en rättsregel som innebär att äldre lag skall gälla om barnet fötts före den nya lagens ikraftträdande, d.v.s. före den 1 januari 1970. Men varför föreslås denna ordning? Jo, motiveringen är att faderskapet enligt nuvarande och ännu mer enligt äldre lagar ofta fastställts på tämligen lösa boliner, om jag vågar uttrycka mig så. Detta har också påtalats av föregående talare. Gällande presumtionsregler har nämligen bidragit till att möjligheterna för en utpekad man att få en faderskapstalan ogillad varit mycket små. Vetskapen härom har också gjort att den utpekade barnafadern många gånger föredragit att skriftligen erkänna ett faderskap framför att ge sig in i en Oviss rättegång, där offentligheten dessutom tett sig synnerligen besvärande för vederbörande. Enligt äldre och nuvarande s.k. negativa presumtionsregler nöjde man sig i stort sett med att kräva bevisning om samlag under konceptionstiden. Endast om det var uteslutet att barnet avlats av den instämde mannen skulle talan mot honom ogillas. År 1949 utbyttes ordet »uteslutet> mot »osannolikt», men detta betydde i sak säkerligen inte mycket. Jag har därför litet svårt att följa med i resonemanget när herr Ernulf valt år 1950 som utgångspunkt i detta sammanhang. Det ställs fortfarande mycket stora krav på motbevisning för att enligt gällande lag kunna häva faderskapspresumtionen. Vad som nu i denna del fö reslås i propositionen — vilket enligt mångas mening måste vara en förutsättning för arvsrätten — är en övergång till en positiv sannolikhetsbedömning. Det heter härom att en man skall förklaras vara fader till ett utomäktenskapligt barn, om det är utrett att han haft samlag med modern under den tid då barnet kan vara avlat och — vilket är det väsentliga — det med hänsyn till samtliga omständigheter är sannolikt att barnet avlats av honom. Härigenom ges större möjligheter för domstolen att an lita moderna medicinska metoder för klarläggande om barnet avlats av den utpekade eller någon annan. Sådana nu förekommande medicinska metoder är blodprov, vilka efter hand blivit alltmer förfinade, samt antropologisk undersökning. Vidare öppnas nu större möjligheter att göra invändningar om att modern haft samlag med andra män, så att någon av dessa skulle kunna vara fader. Enligt de allt förnämligare metoder, som på senare tid börjat tillämpas, kan en felaktigt utpekad man uteslutas från faderskap i 71 procent av fallen, framgår det av propositionen.

Jag vill erinra om att såväl ärvdabalkssakkunniga som familjerättskommittén på sin tid föreslog att utvidgning av arvsrätten endast skulle gälla barn som fötts efter lagens ikraftträdande. I 1955 års lagrådsremiss anslöt sig dåvarande justitieministern, statsrådet Zetterberg, till samma uppfattning. Övervägande flertalet av remissinstanserna har också ställt sig på samma linje med tanke på den nuvarande rättsosäkerheten. Såvitt jag kan finna är den 1 januari 1970 den enda rimliga skiljelinjen. Vad som gör det hela så känsligt är att då ett barn tillerkännes arvsrätten efter en man, som i realiteten inte är far till barnet, blir det en annan part som blir ekonomiskt lidande, nämligen familjen — makan och de äktenskapliga barnen. Herr Alexanderson har här, inte oberättigat, talat om tragedier. Det gäller ju att skapa rättvisa parterna emellan och undvika lösningar som kan bli stötande för rättskänslan. När jag går emot den här vittgående retroaktiviteten gör jag det inte minst därför att de många män som tidigare på lösliga grunder underskrivit förbindelser i vilka de åtagit sig faderskap och underhållsskyldighet gjort detta utan vetskap om att de därmed även satt in barnet som arvtagare. Det blir här fråga om oförutsedda konsekvenser vid en ny lags tillkomst. Herr talman! På det sexuella livets område har det alltid funnits starka oberäkneliga drivkrafter. De mänskliga passionerna följer inte alltid utstakade linjer. Och frukterna flyter understundom omkring på ovisshetens hav. Det gäller för lagstiftaren att göra det bästa av detta. Herr talman! Jag yrkar bifall till herr Oskarsons reservation.